Herr talman! Först vill jag tacka budgetministern för svaret på min fråga. Det beslut som riksdagen fattade hösten 1978 angående bryggeribranschens framtid var att man från samhällets sida genom Brygginvest AB aktivt skulle medverka till en kontrollerad strukturförändring och en fortsatt konkurrens inom branschen. Risk förelåg nämligen, om utvecklingen fick fortsätta, att en monopolliknande situation kunde uppstå. Samstämmighet rådde om nödvändigheten av att söka åstadkomma överlevnadsoch utvecklingsmöjligheter för flera företag och produktionsenheter inom branschen och om att man vid nödvändiga strukturförändringar skulle ta hänsyn till regionalpolitiska och sysselsättningspolitiska intressen. Jag är fullt medveten om att det finns en överkapacitet i branschen och att vissa åtgärder måste vidtas. Genom nedläggning av Nässjö Bryggeri AB försvinner en av konkurrenterna på marknaden. Nedläggningen sker på en ort som har haft och har problem med sysselsättningen. Därför ser jag det som angeläget att den fortsatta handläggningen av frågor som rör branschen också sker med den utgångspunkten att man även bör pröva en nedbantning av produktionen på de stora enheterna och därmed skapa ökade förutsättningar för att konkurrensen skall kunna vidmakthållas. Blir utvecklingen den som Brygginvest AB presenterar, kommer ett stort antal av de små enheterna att läggas ned under de närmaste åren. Av Brygginvests utredning framgår vidare att man anser sig ha ett ansvar för att tillföra ny produktion på orter där sysselsättning försvinner. Detta är ett bra uttalande. Men jag vill Av budgetministerns svar framgår att avvecklingen fungerar tillfredsställande. Jag har litet svårt att förstå tankarna bakom detta uttalande. Jag är övertygad om att de anställda på bryggeriet eller Nässjö kommun inte ser en avveckling som tillfredsställande. Genom nedläggningen försvinner ett 50-tal arbetstillfällen, och detta har betydelse för en ort som Nässjö. Det är naturligtvis bra att budgetministern följer utvecklingen noga, men jag tror inte det räcker. Jag tror det är angeläget att Brygginvest får direktiv till en mer offensiv insats för att förverkliga riksdagens beslut, som innebär att det är nödvändigt att behålla konkurrensen inom branschen och att strukturförändringar bör kunna lösas på ett för samhället acceptabelt sätt.
Herr talman! Läget är ju det att vi har en betydande överkapacitet inom bryggerinäringen. Det är det som var utgångspunkten för det riksdagsbeslut som Arne Fransson här talar om. Jag tror att vi alla är eniga om att det är nödvändigt att göra en neddragning och att göra den på ett sådant sätt att det stör arbetsmarknaden och näringslivet ute i svenska bygder på minsta möjliga sätt. Men det är ändå självklart, Arne Fransson, att om man skall dra ned kapaciteten inom bryggerierna, måste en eller annan enhet falla ut, och då får man en del problem. När jag säger att avvecklingen i Nässjö har gått förhållandevis bra, ser jag det närmast ur personalens synvinkel. Enligt uppgifter som jag fått var det 39 berörda. Av dessa har flertalet lyckats få en alternativ verksamhet. De som inte har kunnat få det, har fått erbjudande från den nye ägaren att gå in i verksamheten i Åbro. Nu har det alltid varit svårt att flytta på personal. Det vet Arne Fransson och jag mycket väl om. Det har inte heller denna gång varit någon särskilt populär åtgärd. Men det har anvisats en alternativ sysselsättning. Sedan är det naturligtvis riktigt, som Arne Fransson säger, att från kommunens synpunkt är varje arbetsplats som försvinner en förlust, och nedläggningen innebär en minskning av differentieringen av näringslivet i denna kommun. Det är ofrånkomligt att så blir fallet. Men jag vill ändå hävda att Jönköpings län, och Nässjö kommun, står sig starkare arbetsmarknadsmässigt och industripolitiskt än många andra län som också är berörda av neddragningen inom bryggerinäringen. Det gäller därför att vi på olika sätt försöker skapa nya möjligheter till sysselsättning i Nässjö. Det är jag helt överens med Arne Fransson om. Men vi får å andra sidan inte tro att Brygginvest har så stora resurser att sätta in på att finna alternativa sysselsättningsformer att man kan lösa alla de här uppkomna problemen. Företrädare för Brygginvest har varit med vid nedläggningen av Nässjö Bryggeri, och de kommer att göra allt vad de kan i fortsättningen också. Men det finns som sagt inga oanade resurser bakom Brygginvest.
Herr talman! Jag är fullt medveten om att Brygginvest, som budgetministern säger, inte har oanade resurser när det gäller att aktivt medverka till att skapa en alternativ sysselsättning. Men i mitt första inlägg knöt jag an till Brygginvests eget uttalande. Jag tycker kanske inte att man i praktisk handling har riktigt levt upp till vad man antytt om att man aktivt skulle medverka till en alternativ sysselsättning. Jag håller med Rolf Wirtén om att utsikterna till sysselsättning i Jönköpings län är betydligt ljusare än vad de är i många andra län, där det kan bli fråga om nedläggning av bryggerier framöver. Men jag tror det är viktigt att man också noggrant följer frågan om konkurrensförhållandena, såsom också uttalades i riksdagsbeslutet. Genom nedläggningen av Nässjö Bryggeri AB försvinner onekligen en av konkurrenterna, varigenom det stora företaget i branschen ytterligare stärker sin ställning. Det bryggeri som har köpt Nässjöbryggeriet har små möjligheter att ta över den marknadsandel som Nässjöbryggeriet har haft, varför det är troligt att den kommer att tillfalla det dominerande bryggeriet inom branschen. Jag tycker därför att det är angeläget att budgetministern följer utvecklingen med största uppmärksamhet.
Herr talman! Frågan om uppbyggandet i Sverige av en alternativ bryggkoncern till Pripps är ju en annan fråga än den som Arne Fransson har utgått från, men jag är fullt medveten om att den finns inbyggd och t.o.m. kan sägas vara en huvudfråga i de strukturbeslut som riksdagen har fattat. Det är som sagt en sak som vi i budgetdepartementet arbetar med rätt intensivt och funderar över hur man skall kunna komma till rätta med. Oavsett hur det går med den frågan tror jag man bör göra klart för sig att en neddragning i branschen som helhet är nödvändig och att några enheter måste läggas ned.

Herr talman! Jag är — och det sade jag också i mitt första inlägg — helt medveten om att det blir nödvändigt att företa bantningar och nedläggningar av vissa enheter. Jag hälsar med tillfredsställelse budgetministerns kompletterande svar, att man följer och jobbar med de här frågorna inom departementet. Jag tror det är nödvändigt. I mitt senaste inlägg påpekade jag att i och med att ytterligare en konkurrent försvinner ökar risken för en monopolisering inom branschen. Detta tror jag skulle vara olyckligt, men jag utgår från att budgetministern medverkar till att så icke blir fallet.

Herr talman! Bertil Jonasson har frågat mig vilka åtgärder jag är beredd att vidta för att lösa skatteproblematiken vid plockning av bär och svamp. Många gånger torde det inte vara förenat med några större svårigheter att avgöra hur inkomsterna skall behandlas skattemässigt. Den som plockar i yrkesmässiga former och får ett tillskott till sin försörjning skall beskattas för dessa inkomster liksom för andra arbetsinkomster. Inte heller bör det normalt vara alltför svårt att avgöra när bärplockandet framstår som en hobbyverksamhet och där alltså beskattning inte skall ske. Riksskatteverket har också informerat om sin syn på dessa beskattningsfrågor, något som bör underlätta för skattemyndigheter och plockare att bedöma skattefrågan. Någon ändring i skattelagstiftningen rörande inkomster av bäroch svampplockning har inte skett. Jag är emellertid medveten om att på många håll den uppfattningen finns att villkoren i praktiken har skärpts. Det är för dagen knappast möjligt att ge ett entydigt svar på frågan i vilken utsträckning skatteaspekter kan ha inverkat på intresset för bärplockningen. Jag har erfarit att man i några län, bl.a. i Värmlands, Kopparbergs, Västernorrlands och Norrbottens län, med stöd av de s.k. länsplaneringspengarna, driver projekt som dels syftar till att utveckla ny teknik för att omhänderta bär och svamp och förbättra distributionssystemet, dels försöker kartlägga omfattningen av plockningen och vilken ekonomisk betydelse den verksamheten har för befolkningen i glesbygderna, och i det sammanhanget kommer givetvis beskattningsfrågan in i bilden. Skatteutskottet har uttalat att bärplockarnas skatteförhållanden inte kan anses helt tillfredsställande. Delegationen för glesbygdsfrågor har i skrivelse till mig den 23 juni i år påtalat att beskattningsreglerna har medfört ett minskat intresse för bäroch svampplockning under senare tid. Frågan övervägs f.n. inom regeringskansliet, men jag är inte för dagen beredd att ange vilka stimulansåtgärder som kan vara lämpliga.

Herr talman! Jag tackar budgetministern för svaret på min fråga. Våra skogar producerar mycket stora mängder bär. Enligt riksskogstaxeringen 1975-1977 fanns det en tillgång av blåbär på 219-307 miljoner kilo. På lingon var tillgången 142-168 miljoner kilo årligen. Av naturvårdsverket gjorda beräkningar säger att vi tillvaratar bara 10 å 20 26 av denna tillgång. Skogsbär och svamp skulle kunna tillvaratas i långt större utsträckning än som nu sker. Det skulle vara till stor fördel för vår egen försörjning. Det skulle kunna ge oss stora exportinkomster. Dessutom skulle det vara positivt Skatt på plockning har funnits sedan 1910. Några nämnvärda skatteintäkter på sådana inkomster torde inte ha förekommit. Kontrollen av mervärdeskatten har aktualiserat den här skattefrågan. Det har enligt min Plockning är ett hårt arbete, som mestadels utförs av skolungdom och Torsdagen den andra personer i glesbygderna med inga eller små inkomster. Avdrag för 16 oktober resor, dvs. avdrag för inkomsternas förvärvande, torde ta det mesta av inkomsten. Dessa avdrag är mycket svåra att kontrollera. Skall kontroll ske blir det mycket arbete och väsen för lite ull, som man säger. Därför bör skatten på inkomst av bäroch svampplockning slopas när det gäller plockning som man har rätt till enligt allemansrätten. Den saken bör det inte vara särskilt vidlyftigt att klara. Ett sådant beslut skulle främja tillkomsten och drivandet av bärindustrier och ge ökad sysselsättning för glesbygdens folk. Det är nu flera år sedan jag aktualiserade den här frågan i ett brev till glesbygdsdelegationen. Frågan har sedermera också varit föremål för motioner här i riksdagen. Av undersökningar som vi från glesbygdsdelegationens sida gjort hos länsstyrelser m.fl. har klart framgått att bestämmelsen om skatt på plockning kan slopas. Däråt lutar de flesta. Våra grannländer har redan en liberalare lagstiftning i det här avseendet. Vi bör nu enligt min uppfattning införa liknande bestämmelser. Nu säger budgetministern att det är svårt att ge ett entydigt besked om hur man skall hantera den här frågan. Budgetministern är dock positiv, och jag är tacksam för att han vill lösa frågan på något sätt. Det finns personer som plockar i yrkesmässiga former, även om jag inte tror att det är många som gör det. För att skilja den yrkesmässiga plockningen från den hobbybetonade skulle man kunna sätta en inkomstgräns, ett system som jag föreslog redan i mitt första brev till glesbygdsdelegationen. Budgetministern är för dagen inte beredd att ange en lösning. Det kan jag ha förståelse för med hänsyn till att hans tid i budgetdepartementet ännu inte är särskilt lång. Jag vill emellertid ställa denna fråga till budgetministern: Vill budgetministern prioritera den här frågan så, att det kommer att finnas regler till 1982 års taxering, som avser 1981 års inkomster? I så fall skulle man kunna ge ett besked före nästa säsong — det skulle vara värdefullt.
Herr talman! Den här bärplockningen kan naturligtvis vara av rätt olika omfattning när det gäller volymen. Det framgår också av mitt svar att det här gäller att göra en rimlig avvägning mellan det som kan betecknas som hobbybetonad plockning — jag tror jag använde den formuleringen i svaret — och det som är att betrakta som yrkesverksamhet. Bärplockningen kan ibland inbringa betydande inkomster. Delegationen för glesbygdsfrågor har angett att det finns personer som redovisar inkomster av bärplockning i storleksordningen 40 000-50 000 kr. per år. Då är det ju ändå självklart — jag hoppas att Bertil Jonasson och jag är överens om det — att de intäkterna måste beskattas på samma sätt som andra intäkter. Jag vill också göra ett tillägg när Bertil Jonasson nämner skolungdomar 13 som bärplockare, Det är då i allmänhet fråga om feriearbete och biinkomster. Ungdomarna kommer sällan upp till inkomster över 6 000 kr. per år, som ju är det skattefria beloppet. Jag tror alltså att vi kan föra undan den gruppen från debatten. När jag i svaret säger att vi skall se på den här frågan beror det på att det finns litet olika praxis i Norden och att det kan finnas anledning att ha ungefär samma regler på det här området, liksom vi har det på andra områden inom den nordiska gemenskapen. Jag tycker också att det finns skäl att försöka få fram något mer bestämda regler till nästa bärsäsong. Jag hoppas att på den punkten kunna villfara frågeställarens begäran.
Herr talman! Om det finns människor som rent yrkesmässigt under lång tid kan ägna sig åt bärplockning och som då kan tjäna 40 000-50 000 kr. bör de givetvis beskattas för detta — naturligtvis med avdrag för utgifter för inkomsternas förvärvande. Med den erfarenhet som jag har från skogsbygderna tror jag ändå att det är ett mycket litet antal människor som kan komma upp i sådana inkomster. Storleken kan också bero på tillgången på bär vissa år. De som kommer upp i stora inkomster, säg 20 000-30 000 kr., bör alltså beskattas — det tror jag att vi kan vara överens om. Det finns faktiskt en parallell här också. Vissa biodlare, som har 15 samhällen, är fria från beskattning, om jag är rätt informerad. Det skulle vara värdefullt om budgetministern tar sig an frågan mycket snart. Man bör försöka föra undan dem som har smärre inkomster på 5 000-6 000 kr. och kanske upp till 10 000 kr. Där rör det sig väl om hemmafruar, skolungdomar och pensionärer. Och jag vill t.o.m. påstå att det i många fall kan vara barn också, som tycker att det är intressant att tjäna någon extra krona. Jag tar fasta på att budgetministern sade att han skall försöka åstadkomma en lösning till nästa säsong. Det hoppas jag på, och med det tackar jag än en gång för svaret.
Herr talman! Det är mycket viktigt att stryka under vad jag var inne på i mitt förra inlägg, att det inte kan bli tal om skattebefrielse för stora inkomster. Och jag har förstått att också Bertil Jonasson anser att det skulle vara omöjligt att acceptera en sådan regel. Vad jag har i mina tankar är naturligtvis att försöka göra någon begränsning. Var ett sådant tak skall sättas vill jag ha tid att fundera på. Det får vi återkomma till.
Herr talman! Jag tror att vi kan vara överens om att speciellt stora inkomster bör beskattas, i den mån sådana förekommer. Det är naturligtvis svårt att kontrollera sådana inkomster, men vi kan ändå vara överens om att man måste följa någon viss princip vid bedömningen av vad som skall beskattas på samma sätt som annan arbetsinkomst. Det gäller då att sätta en gräns vid en lämplig nivå. I mitt första brev föreslog jag 5 000 kr. Kanhända är den gränsen för låg. Jag tror att man bör sätta den vid 10 000 kr., eftersom det är rätt stora kostnader förenade med inkomstens förvärvande och eftersom det är stora svårigheter att upprätthålla en kontroll på detta område. Det är t.ex. svårt att fastställa var plockningen har skett. Jag är mycket tacksam för budgetministerns svar på min fråga. Jag tycker trots allt att det innebär att frågan har fallit framåt.

Herr talman! Grethe Lundblad har mot bakgrund av pågående förhandlingar mellan konsumentverket och näringslivet frågat mig om jag anser det vara tillfredsställande att en allmän prisinformation inte kommer till stånd i ett läge, då konsumenterna på grund av sänkt köpkraft behöver vara mera prismedvetna än förut. Först vill jag säga att jag självklart anser det nödvändigt att konsumenterna på lämpligt sätt får fullgod information om varor och tjänster, bl.a. förstås om priset. Förhandlingarna är inte slutförda.
Under förra riksmötet aktualiserades i riksdagen frågan om lagstadgad prisinformation vid marknadsföring av och skyltning för varor. Riksdagen var positiv till kravet på prisinformation men hänvisade till aktuella förhandlingar mellan konsumentverket och näringslivet. Trots verkets uttalade vilja att få ett positivt resultat har dessa förhandlingar nu pågått lång tid utan att leda till något resultat. Anser handelsministern det vara tillfredsställande att en allmän prisinformation inte kommer till stånd i ett läge då konsumenterna på grund av sänkt köpkraft behöver vara mera prismedvetna än förut?
Vi vet alltså inte resultatet av dem. Vidare tycks underlag saknas för att bedöma vilken prisinformation som konsumenterna faktiskt är betjänta av.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

Såvitt jag kunnat förstå beror det på att handelns orga ioner och olika detaljhandelskedjor förhalar förhandlingarna. Under den senaste tiden har man kunnat finna att förekomsten av prisinformation i handeln, dvs. av prisangivelser på varorna, alltmer har minskat. Det gäller beträffande både kläder och skor, och t.o.m. i torgstånden har prisinformationen alltmer börjat slopas. Det är många som liksom jag anser att det är mycket viktigt att klart ange priserna. Det är nämligen mycket lättare att dölja prisökningar, om det inte ges någon öppen prisinformation. Jag tror att även handelsministern vill hålla med mig om att konsumenternas prismedvetenhet är en mycket viktig faktor i kampen mot inflationen. Utan en tydlig prisinformation får konsumenterna mycket sämre möjligheter att väga varans kvalitet och utseende mot priset. Det är just i samband med sådana avvägningar som prismedvetenhet Nu säger statsrådet i sitt svar att det saknas underlag. I sommar har konsumentverket presenterat en stor enkät om konsumenternas synpunkter på olika förhållanden. Av den framgår bl.a. att konsumenterna anser att det är mycket viktigt att få reda på priset. I en hearing som gjorts med politiker från alla partier framhölls från samtliga håll att en allmän prismärkning är viktig. Redan när marknadsföringslagen förbereddes i början av 1970-talet angavs priset som en av de mest väsentliga informationspunkterna. Därför verkar det både nonchalant och litet löjligt när det påstås att det skulle vara så komplicerat att genomföra en allmän prisinformation. Man frestas nästan att fråga om handelsministern aldrig själv går ut och handlar. Om han gjorde det, skulle han upptäcka att en prismärkning av varorna inte skulle vara så svår att genomföra. Jag är klar över att en allmän regel om prisinformation måste vara försedd med vissa undantag, men det är inte så komplicerat att komma fram till vilka dessa undantag skall vara. Jag vill fråga handelsministern: Skall vi politiker förvägra konsumenterna rätten att få prisinformation, något som jag tycker är en viktig konsumenträttighet, speciellt i ett läge där konsumenternas situation blir svårare på grund av en hög inflationstakt, på grund av slopandet av priskontrollen på viktiga varor och på grund av urholkningen av konsumenternas köpkraft när momsökningar och olika avgifter drabbar hushållen. Jag skulle vilja fråga: Tänker handelsministern låta dessa förhandlingar dra ut på tiden hur länge som helst? Dröjsmålet är allvarligt, för vad det gäller är att tillförsäkra konsumenterna en viktig rättighet. Kan handelsministern förhålla sig passiv till dröjsmålet med dessa viktiga förhandlingar?

Herr talman! Situationen är den att konsumentverket självt uppenbarligen anser att man inte har tillräckligt underlag för att avbryta förhandlingarna och i stället vända sig till regeringen för att begära förslag om reglerande åtgärder. Konsumentverket avser att göra ytterligare en SIFO-undersökning om vad det egentligen är för konsumentintressen som finns i det här fallet. Det är lätt att räkna upp alla möjliga olika saker som man skulle vilja göra i konsumentintressets namn, men konsumenterna har intresse inte bara av priset på en vara utan också av att detta pris inte är onödigt högt. Det är ju så att en lång rad olika ålägganden i konsumentnyttans namn faktiskt har den avigsidan att de också kostar något och leder till ett högre pris än varan annars skulle ha haft. Oinskränkt bytesrätt, en sådan sak som den vi nu diskuterar, kundvågar m.m. — det går att förlänga listan — drar naturligtvis med sig kostnader. Det finns förvisso mycket som sett ur en synvinkel kan vara ett starkt konsumentintresse, men innan man går till definitiva ingrepp måste man ta hänsyn till att de tjänster som man då lagstiftar fram kostar något. Dessa kostnader kommer till sist att drabba konsumenterna. Därför tycker jag att det är betydelsefullt att tillsammans med parterna, konsumentverket och näringslivet, försöka resonera sig fram till vad som är en riktig avvägning. Jag tror inte att man skall betrakta det som något tredskande eller långhalande. I själva verket är företagen medvetna om att det är fråga om en balansgång mellan vad det ena och det andra för med sig i form av ytterligare kostnader.

Herr talman! Jag tycker att handelsministern drar in saker och ting som inte har med prisinformationen att göra. Jag kan inte anse att det skulle vara särskilt betungande vare sig ekonomiskt eller rent praktiskt att sätta ett pris på alla varor man skyltar med och har till försäljning liggande eller hängande på olika ställen i affärslokalen. Inom livsmedelshandeln har man en nästan genomgående allmän prisinformation och även information om jämförpriser. Det har man därför att livsmedelshandeln själv behöver ha denna prismärkning för sitt försäljningssystem. Man bryr sig inte om att det kostar pengar när det ingår i försäljningssystemet. Det har faktiskt väckt uppmärksamhet att handelsministern vid möten med näringslivet den senaste tiden direkt har uttalat att vi behöver en andhämtningspaus i konsumentpolitiken. Är det då anmärkningsvärt att detaljhandelns organisationer och grossisterna fördröjer och förhalar en sådan här förhandling? De vill kanske inte komma till ett snabbt resultat, därför att de anser att det i ett läge med höga priser skulle vara till nackdel för dem, om konsumenterna direkt fick veta priserna. Det ligger mer i deras intresse att konsumenten först får titta på en sak, bli intresserad av den och sedan gå in i affären och få veta priset. Då har konsumenten många gånger mycket svårare för att ta ställning till om han behöver en vara eller inte. I andra sammanhang hänvisar handelsministern ofta till EG när det gäller att bromsa upp, som jag tycker, rimliga konsumentkrav. Men hur är det i EG-länderna i denna fråga? Jo, såväl i Frankrike och Belgien som i Danmark har man enligt lag allmän prisinformation med vissa undantag. Schweiz har också sådana bestämmelser. Varför dröjer Sverige med att genomföra denna viktiga konsumenträttighet? Jag tycker inte man kan skylla på att det skulle vara krångligt. Jag tycker att handelsministern i detta läge för konsumenterna nästan har en skyldighet att se till att vi snarast får en allmän prisinformation.

Herr talman! Det är inte så att saken fördröjs och förhalas. Det är faktiskt som jag sade: Konsumentverket självt vill göra ytterligare undersökningar av vad konsumenterna egentligen är betjänta av innan man drar några definitiva slutsatser. Saken är faktiskt inte fullt så enkel som Grethe Lundblad vill göra gällande. Det finns olika branschintressen — ta bara konsekvenserna för juvelerarhandeln, om man skall ha också en prislapp på varenda artikel som ligger i skyltfönstren! Det har också påpekats att det kan öka stöldrisker I en replik hinner jag inte utveckla alla de komplikationer som kan finnas. Men rent generellt gäller faktiskt att lika väl som en lång rad saker som har gjortsireligionens namn knappast kan ha behagat Gud Fader, är inte allt som görs i konsumentintressenas namn nödvändigtvis till fördel för konsumenterna. En sådan här sak kan komma att starkt fördyra varorna, och det är ytterst betydelsefullt att ta hänsyn till det.
Herr talman! Jag tycker faktiskt att frågan om prisinformation är så viktig att man inte kan bolla bort den med argumentet att det saknas underlag. Jag har dessutom hört andra åsikter i den här frågan från konsumentverket än dem som handelsministern här ger uttryck för. Det är typiskt att handelsministern helt låter bli att svara på min fråga, varför Sverige skall ha en sämre konsumentlagstiftning än många EG-länder. Jag tycker det är anmärkningsvärt att vi i detta trängda läge för konsumenterna inte kan genomföra en allmän prisinformation. Om handelsministern hade litet god vilja skulle han kunna få handelns och näringslivets organisationer att snabbt komma till ett resultat. Man började förhandla om den här frågan 1979, och förhandlingarna skulle vara färdiga våren 1980. De är ännu inte färdiga, och man ser tydligen inte lösningen på problemen.
Herr talman! Diskussionerna mellan konsumentverket och näringslivet fortsätter. När vi får se vad de resulterar i är det dags att svara på den fråga som Grethe Lundblad ställde.

Herr talman! Rune Torwald har frågat mig när den enmansutredning som tillsattes i juni i år kommer att lägga fram sitt förslag till liberaliserad lagstiftning för skrivbyråernas uteservice till fromma för arbetsmarknaden i allmänhet och de sysselsatta i denna bransch i synnerhet. Enligt sina direktiv skall utredaren till en början göra en kartläggning av arbetsmarknaden för de korttidsanställda på kontorsområdet och belysa det servicebehov som skrivbyråerna tillgodoser. Därefter skall utredaren ta ställning till vilka åtgärder som behöver vidtas för att detta servicebehov i fortsättningen skall kunna tillgodoses utan att verksamheten skall behöva komma i konflikt med de arbetsmarknadspolitiska målsättningarna. Vilka åtgärder som behövs för att upprätthålla en betryggande samhällelig kontroll skall också belysas. Enligt direktiven skall utredningsarbetet bedrivas skyndsamt, och frågan om skrivbyråernas ställning i förhållande till arbetsförmedlingslagen skall behandlas med förtur. Utredaren har också möjlighet att redovisa utredningsresultatet i denna del i ett delbetänkande. Som har framgått av vad jag nu har sagt är det inte länge sedan utredningen tillsattes. Jag har inhämtat att utredaren redan har satt i gång med det kartläggningsarbete som skall göras. Att redan i inledningsskedet av utredningsarbetet bestämt säga när arbetet skall vara klart är av naturliga skäl inte möjligt.

Herr talman! Tack för svaret, som jag anser tyda på en positiv inställning hos statsrådet. Jag vill också vädja om stor snabbhet, aktivitet och handlingskraft från utredningsmannens sida. AMS har redan anmält några kontorsserviceföretag till åtal, och dessa har å sin sida JO-anmält vissa AMS-tjänstemän för deras agerande. En sådan infekterad situation är det angeläget att så snabbt som möjligt eliminera. I sammanhanget kan jag inte underlåta att redovisa att jag till min förvåning i dagarna har sett att TCO-ordföranden Bodström har haft det dåliga omdömet att hävda att skrivbyråernas verksamhet skulle vara ett exempel på organiserad och ekonomisk brottslighet. För detta finns inga som helst belägg. Tvärtom är det fråga om seriösa företag med i många fall mycket lång verksamhet bakom sig utan några allvarliga kontroverser med skattemyndigheterna. Nej, vad det rör sig om är en kompetenstvist mellan arbetsförmedlingarna och skrivbyråerna, huruvida denna form av service är förenlig med gällande lagstiftning eller ej. En liknande tvist föreligger f. ö. mellan artisternas förmedlingsmedhjälpare och arbetsförmedlingarna. Det är angeläget att de här tvisterna så snabbt som möjligt kan få en rimlig lösning. Kartläggningarna får inte ta för lång tid, utan det gäller att snabbt komma till skott. Herr talman! Jag måste därför vädja till arbetsmarknadsministern att för sin del medverka för att snabbt — och jag understryker snabbt — få fram utredningen, så att eventuellt erforderliga lagändringar kan komma till stånd och skrivbyråerna och deras anställda slipper nuvarande osäkra och otrygga situation. Avslutningsvis vill jag bara säga att arbetsförmedlingarna under tiden kanske borde koncentrera sig mer på att förmedla jobb åt arbetslösa än att föra ut dem som har jobb i arbetslöshet.

Herr talman! Låt mig först säga att det är naturligtvis arbetsförmedlingarnas uppgift att förmedla jobb, och enligt min mening sköter de den uppgiften med stor omsorg. Som Rune Torwald vet har frågan om skrivbyråernas ambulerande verksamhet varit aktuell under en lång rad år. Den har också utretts vid ett par olika tillfällen. Den är och har varit kontroversiell, och den är heller inte helt okomplicerad ifrån juridiska utgångspunkter. Det är därför angeläget att vi får en grundlig kartläggning av de faktiska förhållandena, och det är ju också vad riksdagen har uttalat sig för tidigare. Som jag framhöll redan i mitt svar, kommer utredningen att ske skyndsamt, och den fråga som Rune Torwald särskilt har tagit upp kommer att behandlas med förtur. Att en kartläggning sker innan ändringar övervägs är ju ändå den ordning som vi brukar följa.
Herr talman! Jag är medveten om att det är just den ambulerande verksamheten, som skrivbyråerna sysslar med, som har varit omstridd. Att det föreligger ett behov anser jag vara klarlagt. När man har kunnat hålla på så långa tider och sysselsätta så många människor finns det naturligtvis ett behov av denna verksamhet. Alternativet, som tydligen arbetsförmedlingarna vill driva, är att repektive kund i stället skulle anställa de här personerna, men det är i realiteten en orimlighet. Företagens behov av att snabbt kunna anlita tillfällig personal skulle alltså leda till att en person kanske skulle ha 50 arbetsgivare under året istället för en arbetsgivare från vilken vederbörande får sin lön och alla andra sociala förmåner. Ett system där de anställda skulle ha ett otal arbetsgivare under året skulle minska de anställdas trygghet och vara till fördel för ingen.

Herr talman! De allmänpolitiska debatterna utgör ett av de få tillfällen då även fotfolket i Sveriges riksdag kan ge några enkla synpunkter på rikets styrelse och förvaltning. Det är visserligen ingen som bryr sig om vad man säger, men det kan ändå kännas skönt att tro att det man sagt senare kommer att visa sig ha varit riktigt.

Det sinnestillstånd som både orsakar och framkallas av denna utveckling, fortplantar sig på ett skrämmande sätt även hit: den grova kriminaliteten tilltar, våldsdåd begås med en häftighet och en brutalitet som vi aldrig tidigare upplevt, och i en atmosfär av smittsamt missbruk och hård punkrock avtar alltmera, även hos vanliga människor, känslan för livets helgd. Fastän vi här i riksdagen har detta inpå knutarna verkar det som om vi varken såg eller förstod. Den politiska striden förs som om vi hade ett obestämt antal decennier framför oss att se om vårt hus, när sanningen väl kan vara att vi bara har några år, månader eller veckor att göra det. Regeringens oljespel över en blockad av Hormuzsundet — mera förutseende än vad man själv förstod — följdes inom en månad av kriget mellan Irak och Iran. Ingen vet heller om det som nu sker i Polen är slutet på början eller början till slutet. Var finns vår verklighetsuppfattning? Var finns vår beredskap? I anförande efter anförande i denna kammare har jag efterlyst en ny beredskapsanda. Vi får alarmerande rapporter om materielberedskapen inom sjukvården — där den militära sidan i allt större utsträckning förutsätts repliera på den civila, ytterligare en version av det numera vanliga svenska temat att andra skall göra ens jobb — men våra sparplaner medger inte att behoven tillgodoses. Kunde man inte låta arbetsmarknadspolitiken utnyttjas för att på bred front tillgodose beredskapens behov? Är det inte möjligt att knyta försvarsoch arbetsmarknadspolitiken fastare till varandra? Hur känner sig medlemmarna av riksdagens krigsdelegation till mods? Har de gjort sig en realistisk föreställning om vad som kan möta dem, i morgon eller övermorgon? Med mer än två års fördröjning, delvis betingad av de psykologiska låsningarna kring kärnkraften i Sverige, men också betingad av regeringarnas önskan att gå socialdemokratin och de fackliga organisationerna till mötes, har allvaret i den svenska ekonomin — och samtidigt därmed i det svenska kulturklimatet — nu lett till en uppstramning av den ekonomiska politiken och — överraskande nog — även av kulturdebatten. Det sangviniska lättsinnet, den kravlösa godtrogenheten, det som fransmannen Emile Faguet redan för sextio år sedan kallade ”le culte de Pincompétence et I'horreur des responsabilités” har nu äntligen mött motstånd och motståndare, och dessa har, dessbättre,sin hemvist inom — och mellan — skilda partifållor. Att göra halt och mittåt är i dag nödvändigt och — för att begagna ett ord som inte på länge uttalats här i landet — faktiskt också fosterländskt. Vem och vilka bär ansvaret för det förödmjukande och farliga läge, i vilket svenskt näringsliv, svenska statsfinanser och svensk välfärdspolitik i dag befinner sig? Det är sant att 1970-talet för Sveriges del bjudit på en serie hotfulla händelser i den värld som omger oss och som vi ej kunnat påverka: både oljekrisen och de ändrade konkurrensförhållandena genom tekniska och ekonomiska framsteg i de nya industriländerna, som har gjort våra naturtillgångar och på dem baserade industrier relativt mindre värda. Men det som inträffat borde kanske ha kunnat förutses av ett näringsliv med finare känselspröt och av en teknologisk vetenskap, som kunde ha varit snabbare att även i vårt land skapa tillräcklig grogrund för utvecklingen av de nyaste teknologierna. Jag säger ”kanske”, därför att det ofta faktiskt funnits personer som talat — men som talat för döva öron — till politiker, kreditgivare och anslagsutdelare. Så tog det exempelvis tre år att komma till beslut i forskningsrådsnämnden om behovet av forskning rörande de samhällsproblem som kan förväntas uppstå i en utplanande ekonomi: först begrep man inte, sedan ville man inte begripa, sedan ville man inte tro på det man hade begripit och sedan bjöd det emot att ta itu med det man inte ville tro på. Nu är vi till slut där i alla fall.

Herr talman! Det talas mycket om samarbete mellan de politiska partierna. Bakgrunden är naturligtvis vårt lands svåra ekonomiska läge. Också jag tillhör dem som är för samarbete. Därför tyckte jag det var värt att i slutet av 1970-talet göra ett försök att bryta upp blockgränserna. Så skedde jut.ex. när den socialdemokratiska riksdagsgruppen lade ner sina röster i samband med folkpartiregeringens tillkomst. Som bekant misslyckades det försöket. Jag tänker inte i dag starta en diskussion med folkpartiet om orsakerna till att folkpartiet i dag sitter mera fast i den borgerliga blockpolitiken än på mycket länge. Möjligheter fanns till en förändring, men en sådan är t. v. borta ur den praktiska politiken. Därför finner jag det inte meningsfullt att i dag filosofera om samarbete. De tre borgerliga partierna har valt att bilda en trepartiregering och hålla socialdemokraterna utanför det politiska beslutsfattandet. De tre partierna tycks ha övernog av problem då det gäller att åstadkomma ett samarbete inom det borgerliga blocket. I själva verket erbjuder de båda regeringarna Fälldin 1 och Fälldin 2 dystra exempel på koalitionsregerandets svagheter. I ett läge då Sverige hade behövt en långsiktig och handlingskraftig politik har vi fått uppleva motsatsen: osäkerhet, handlingsförlamning och brist på konsekvens i handlandet. Låt mig ta ett enda exempel: Den 1 juli 1980 ökar regeringen matsubventionerna. Den 1 januari 1981 skall dessa subventioner uppenbarligen minskas. När den borgerliga regeringen i någon fråga äntligen diskuterat sig fram till en gemensam lösning saknas förutsättningar för några som helst överläggningar med socialdemokraterna. I den mödosamt hopsnickrade kompromissen får inte ett kommatecken ändras. Detta söker man ofta dölja från borgerligt håll genom att i stället anklaga socialdemokraterna för bristande samarbetsvilja. Jag vill bl.a. därför citera en som jag tycker utmärkt ledare i Dagens Nyheter den 8 oktober. Där står: ”Vi får räkna med två år av hård blockpolitik, just när landet skulle behöva en bred samling kring arbetet på att skapa en bättre balans i ekonomin. Sedan de tre partierna i regeringen har lyckats komma överens finns det små möjligheter att åstadkomma jämkningar med socialdemokraterna i riksdagen. När mittenpartierna ständigt får motargument bara från höger blir det svårt för dem att inte ta hänsyn till och bli påverkade av moderaternas syn. Först i riksdagen kommer socialdemokraternas annorlunda verklighetsuppfattning in i bilden — och då är det som regel för sent.” Sanningen är den att med undantag för den korta tid då folkpartiet var minoritetsregering har socialdemokratin alltsedan 1976 konsekvent ställts utanför alla viktiga politiska beslut i vårt land. Jag moraliserar inte häröver utan konstaterar bara fakta. En borgerlig trepartiregering har inte förmåga eller förutsättningar att samarbeta över blockgränserna. Men visst leder detta ibland till orimliga konsekvenser. Och man undrar om inte den borgerliga regeringen åtminstone någon gång kunde åstadkomma ett undantag som bekräftelse på huvudregeln. Jag tänker t.ex. på utbyggnaden av Sölvbackaströmmarna. Alla partier och samtliga tre linjer i folkomröstningen var överens om att vi skall ha en utbyggd vattenkraft som motsvarar 65 TWh. Detta innebär jämfört med dagsläget en ökning med ungefär 3 TWh. Det socialdemokratiska partiet har uttalat att det för sin del anser en enstaka större utbyggnad vara bättre med hänsyn till både miljö och ekonomi än att angripa många små vattendrag. I konsekvens härmed har vi varit emot en utbyggnad av Sölvbacka. Men om man inte delar vår uppfattning om en större sammanhängande utbyggnad borde man ju rimligen i ett sammanhang redovisa hur man vill med fler projekt komma upp till 3 TWh. En sådan plan hade varit lämplig att presentera för att se om enighet hade kunnat uppnås mellan regering och opposition. Älvutbyggnad är en alltför långsiktig fråga för att lämpligen kunna behandlas av majoriteter som kan växla vart tredje år. Därför har vi hamnat i den orimliga situationen med stora skadeståndsanspråk, och man säger nu nej till utbyggnad. Det blir en alltmer spridd uppfattning att Sverige behöver en stark regering, som orkar bedriva en långsiktig politik. Därför är det dystert att behöva konstatera att de borgerliga partiernas beslut i regeringsfrågan gör en sådan utveckling omöjlig. Vi socialdemokrater kan bara konstatera faktum och bedriva en så klok och förnuftig oppositionspolitik som möjligt. Däri ingår naturligtvis att vi kommer att sträva efter att få största möjliga gehör bland människorna för vår politik. En bredare politisk samling däremot förutsätter avgörande förändringar inom det borgerliga blocket. Jag har svårt att tro på en sådan utan att en förändring av riksdagens sammansättning först kommer till stånd. Det är i och för sig inget unikt med en opposition som vill försätta majoriteten i minoritetsställning. Men det är en alldeles speciell anledning till att vi just nu begär nyval och för fram kravet på misstroendeförklaring. Statsminister Fälldin tar helt fel när han säger att detta beror på att socialdemokraterna upplever sin ställning som så stark i opinionsundersökningarna. Jag känner både motvilja och misstro mot att grunda politiskt handlande på så bräcklig grund som ”SIFO-demokrati”. Anledningen till vårt krav på nyval och misstroendeförklaring är i stället att väljarna i 1979 års val inte fick ta ställning till den grundläggande förändring av politikens färdriktning som nu föreslås. Grundfelet från de borgerliga partiernas sida var att de i valrörelsen förnekade att vi över huvud taget hade någon kris i landet. Vi har löst krisen, sa Bohman, alla kurvor visar uppåt, sa Ullsten. I samband med sparplanens framläggande har framför allt moderattid ningar skrutit med att detta är ett helt unikt dokument. För första gången vågar sig en svensk regering på att radikalt skära i den offentliga sektorn. Denna litet aningslösa konservativa glädje understryker just vad vi socialdemokrater säger. Skenhelighet tillhör de egenskaper jag tycker mest illa om. Det är skenheligt att låtsas som om samarbete över blockgränserna i dag är möjligt. Extra illa låter det när man påstår, som Burenstam Linder gjorde i förrgår kväll i TV, att enda hindret för samarbete i svensk politik är en liten grupp stridslystna personer inom den socialdemokratiska partiledningen. I samband härmed vill jag dementera uppgiften i en kvällstidning om att jag har haft en avvikande uppfattning i fråga om misstroendeomröstningen. I stället för att bekymra sig om socialdemokraternas inre angelägenheter borde de borgerliga fundera över sina egna problem. Just nu gäller det faktiskt på båda sidor om blockgränsen att var för sig skapa bästa möjliga alternativ. En sak har vi gemensamt — den svåraste krisen sedan 1930 talet.

Herr talman! Efter att ha lyssnat till Ingvar Carlsson ligger det nära till hands att fråga sig om inte socialdemokraterna någon gång har förebrått sig själva för att vid något tillfälle under det långa regeringsinnehavet ha framkallat de svårigheter som man nu talar om. Medan Ingvar Carlsson funderar över detta skall jag ta upp ett annat problemområde. Vi har f. n. 19 olika lagstadgade eller avtalade anledningar att vistas på annan plats än på arbetsplatsen. Dessutom kan vi konstatera att ytterligare två ledighetsformers införande förbereds. Inte minst under 1970-talet har den lagstadgade rätten att vara frånvarande från arbetet vidgats kraftigt. Tillsammans med en omfattande sjukfrånvaro utgör de nya rättigheterna en allt större belastning på i synnerhet små och medelstora företag. Men problemen har med tiden blivit alltmer kännbara för arbetslivet i dess helhet — dvs. även för stat och kommun liksom för större industriföretag m.fl.

Som jag nyss påpekade föreligger utredningsförslag om ytterligare två anledningar till ledighet, nämligen Skulle även dessa genomföras kommer vi alltså att få 21 olika förmåner. Herr talman! Utan att lägga några som helst värderingar på alla dessa ledighetsformer måste jag dock konstatera att vakanser uppstår på arbetsplatser inom näringslivet och inom den offentliga sektorn som ger upphov till besvärande följdverkningar. Med vällovliga och angelägna reformer kan följa även mindre bra konsekvenser. När man vidgar anställningstryggheten för vissa arbetstagare minskar utbudet av fasta anställningar för dem som i stället måste fungera som vikarier. Vi håller på att få en stor sektor inom arbetsmarknaden som omfattar vikarier, vilka saknar varje form av anställningstrygghet. Jag har valt att peka på just detta delproblem därför att främst ungdomen kommer i kläm. Trygghet för den ena blir otrygghet för den andra — dvs. på motsvarande sätt som man ute i arbetslivet säger sig uppleva Åmanlagarnas baksidor. Lagstiftaren kan inte bortse från sådana följder. Det är ett allvarligt memento, när utomstående bedömare kommenterar utvecklingen med frågan: ”När får vi en lag om anställningstrygghet för vikarier?” Sveriges Verkstadsförening har nyligen genomfört en undersökning om den faktiska arbetstiden i olika länder i Europa. Det visade sig då att Sverige hade den klart lägsta nettoarbetstiden. Detta beror på en kombination av hög frånvaro och lågt övertidsuttag. Det är således inte bara den höga sjukfrånvaron vi har utan de många legala ledighetsrättigheterna som förorsakar den höga frånvaron i vårt land. Verkstadsföreningens undersökning stämmer väl med resultatet från en japansk undersökning omfattande några viktiga industriländer. I den japanska undersökningen hamnade Sverige lägst med en faktisk arbetstid per kalendervecka på 28 timmar och 6 minuter. Enligt Verkstadsföreningens undersökning har Sverige en total frånvaro på hela 66 arbetsdagar per år. Siffran kan jämföras med genomsnittet för Västeuropa som ligger på 45 arbetsdagar. Med undantag av Sverige ligger merparten västeuropeiska länder på en frånvaro mellan 40 och 50 arbetsda gar per år. Storbritannien visade klart lägsta värdet eller 33 dagar, dvs. hälften av den svenska frånvaron. Den höga svenska frånvaron förklaras främst av sjukfrånvaro samt lagoch avtalsenlig ledighet. Sverige låg med 41 arbetsdagar per år långt över övriga europeiska länder. Inget annat land redovisade en sjukfrånvaro som översteg 30 arbetsdagar per år. Vidare kan nämnas att skillnaden i faktisk arbetstid mellan den svenske och den engelske verkstadsarbetaren var ca 390 timmar per år eller nästan 10 arbetsveckor. Enligt en artikel i senaste numret av Handelskammartidningen kan man numera ta ledigt från arbetet för att, som tidningen uttrycker det, ”studera vad som helst”. Förutsättningen är dock, påpekar tidningen, att det sker under planmässiga former. Alla arbetstagare har lagstadgad rätt att delta i studiecirklar och annan utbildningsverksamhet oavsett inriktning och kvalitet: ”Den tolkningen fastslog Arbetsdomstolen i en dom 1978 som gällde en verkstadsklubb som begärde ledighet för 23 arbetstagare för deltagande i två studiecirklar som hette "Vem bestämmer vår framtid”. Varken lagen eller lagens förarbete innehåller några uttryckliga begränsningar med hänsyn till arten av den utbildning som ska medföra ledighet, påpekade AD.” De generösa ledighetsförmånerna har förvisso blivit mycket uppskattade — antalet ledighetsdagar utnyttjas maximalt i många fall! Men med tanke på det ekonomiska läge vi befinner oss i är det hög tid att mer tänka på hur vi skall öka produktion och produktivitet för att klara redan gjorda åtaganden än att gå vidare på den inslagna vägen. Det är synnerligen angeläget att man reflekterar över detta i dagens kostnadssituation med ett stort underskott i såväl statsbudget som bytesbalans. Det är således nu utomordentligt viktigt att vi inte ytterligare minskar tillgänglig arbetstid för företag och förvaltning utan snarare ser på möjligheterna att öka arbetstidsuttaget för att därmed öka vår konkurrenskraft. Den väsentligaste frågan är att kunna utnyttja gjorda investeringar, dyrbar produktionsutrustning, lokaler etc. under en längre sammanhängande tid. Det är otänkbart att nu ytterligare sänka den lagstadgade arbetstiden. En sådan standardhöjning finns det inte något utrymme för. Situationen är nämligen den att vi utnyttjar vår produktionskapacitet sämre än våra konkurrenter på världsmarknaden. De här synpunkterna utvecklas vidare i motionen 572 som jag tillsammans med kollegan Bengt Wittbom inlämnade under den allmänna motionstiden i januari. Behandlingen av motionen har emellertid skjutits upp till detta riksmöte. I motionen föreslog vi att regeringen skulle företa en bred översyn av den samlade ledighetslagstiftningen, och sedan återkomma till riksdagen med förslag till åtgärder som kan nedbringa ledighetslagstiftningens negativa följdverkningar. Vi betonade vidare i motionen att man borde åstadkomma en samordning av alla lagbestämmelser samt i möjligaste mån begränsa de företagsoch samhällsekonomiska kostnaderna. Vi framhöll vidare att särskild uppmärksamhet måste ges åt följdverkning ar som uppstår för dem som hänvisas till att vara vikarier samt problemen med att finna kvalificerade ersättare. Även kostnaderna för personaladministrationen på dessa områden borde uppmärksammas vid den av oss motionärer föreslagna översynen. Vi kan i dag notera att regeringen i olika omgångar under den gångna tiden har uttalat sig till förmån för en sådan översyn. Nyligen har man också aviserat några konkreta åtgärder. BI. a. skall på uppdrag av arbetsmarknadsdepartementets ledning en SNS-studie genomföras i ett mindre antal myndigheter och företag. Men jag finner vid ett närmare studium av de aktuella direktiven att översynen får begränsad räckvidd. Även övriga aviserade åtgärder är enligt min mening otillräckliga. Det saknas ett samlat grepp över hela detta problemkomplex. Det är också anmärkningsvärt att det inte blir en bred partsrepresentation, som vanligtvis brukar vara fallet med statens offentliga utredningar. Detta är till nackdel för frågans lösning — inte enbart med tanke på partsintressena utan även med utgångspunkt från samhällsekonomiska bedömningar. För att inte tappa tempo i det här angelägna översynsarbetet bör, som jag ser det, de berörda arbetsmarknadsparterna redan från början engageras — med full rösträtt i utredningen — för sin medverkan till förändringar på det här området.

Sammanfattningsvis, herr talman, vill jag understryka det angelägna i att på en rad områden förbättra förutsättningarna för en höjd produktivitetsgrad inom arbetslivet. Jag skulle gärna se att vi exempelvis snarast kunde återinföra tre karensdagar inom sjukförsäkringen, givetvis då med undantag för handikappade och andra behövande eller utsatta grupper. Om inte parterna är beredda att avtalsvägen försöka nå sådana lösningar, får lagstiftaren inte tveka att agera i den riktningen. De krav på en lägre beskattning av övertidsarbete som framförts i debatten är väl motiverade, då en stor del av den ringa övertiden beror på att människor inte vill arbeta övertid på grund av den höga skattebelastningen på sådant arbete. — De här synpunkterna behöver utvecklas vidare, men jag vill hänvisa till det anförande som Bo Lundgren på den här punkten höll under gårdagen och som jag gärna vill instämma i. Det är alltså hög tid för en översyn på ledighetsområdet. Vi måste initiera åtgärder för att nedbringa de samhällsekonomiska kostnaderna, så att vi får något utrymme för de resursskapande åtgärder som vårt näringsliv så innerligt väl behöver just nu. Alla vet ju — eller borde veta — att det ytterst bara är produktionen som kan bära upp och försörja den offentliga

Herr talman! Under den senaste tiden har förts en debatt om vilken arbetslöshetsnivå som är acceptabel. Låt mig därför inför denna glesa skara med en gång slå fast: det finns ingen arbetslöshetsnivå som är acceptabel. All arbetslöshet skall bekämpas. Ambitionen måste vara att ge alla som vill förvärvsarbeta en chans att göra det. Denna inställning innebär inte att jag bortser från de stora svårigheter vi står inför. Men den är uttryck för en ambition, en inställning, den nämligen, att människors vilja att arbeta skall tas till vara för att bygga upp ett bättre samhälle. Den är uttryck för åsikten att rätten till arbete har ett värde i sig. Att regeringen har denna ambition att fullfölja den fulla sysselsättningens politik har dokumenterats under de år som gått. Trots de enorma påfrestningar som svensk ekonomi och arbetsmarknad varit utsatta för har arbetslösheten i Sverige hållits på en internationellt sett mycket låg nivå. Under den senaste lågkonjunkturen 1978 var arbetslösheten som mest uppe i 106 000 eller 2,6 96, vilket var klart lägre än arbetslösheten vid konjunkturdämpningen i början av 1970-talet, trots att förutsättningarna att hålla tillbaka arbetslösheten då var bättre. Jag har för egen del aldrig dragit i tvivelsmål att socialdemokratin har som ett av sina främsta mål att slå vakt om den fulla sysselsättningen. De gångna åren utan socialdemokrater i regeringen visar att denna inställning och ambition varit minst lika hög hos de regeringar där folkpartiet medverkat. Vi borde därför kunna rensa debatten från misstänkliggöranden om varandras avsikter. Låt i stället debatten handla om huruvida den ena eller andra åtgärden är lämplig för att nå det mål vi alla är överens om. Allt tyder på att vi nu står inför en försämring av efterfrågan på arbetskraft. Den internationella konjunkturavmattningen närmar sig med snabb fart de svenska företagens orderböcker. Summerar man länsarbetsnämndernas nyligen inlämnade rapporter kan vi emellertid räkna med en fortsatt hög efterfrågan under hösten, men en försämring på andra sidan årsskiftet. Vi har en god beredskap att möta denna försämring med traditionell arbetsmarknadspolitik. F. n. finns i beredskapsarbeten och arbetsmarknadsutbildning knappt 60 000 personer. Under 1978 fick mer än dubbla antalet människor arbete och sysselsättning genom dessa båda åtgärder. Vi kan därför med kort varsel expandera på de här båda punkterna. Vi kan göra det i vetskap om att den arbetsmarknadspolitik som vi förde under de senare åren på 1970-talet också vid en vetenskaplig granskning, som gjorts i tidskriften Ekonomisk Debatt, fått godkänt betyg. Den omfattande arbetsmarknadsutbildning som genomfördes åren 1977-1979 har underlättat för industrin att få den arbetskraft man behöver. De svårigheter man i dag möter skulle ha varit mycket större utan dessa arbetsmarknadspolitiska insatser. Också de många beredskapsarbeten som drogs i gång gav varaktiga effekter för många människor. I många fall fick ungdomar yrkeslivserfarenhet som ledde fram till fast och varaktigt arbete. Också AMS har genomfört en utredning om effekterna av arbetsmark nadspolitiken i den lågkonjunktur som vi hade 1977 och 1978. Därur kan vi hämta uppslag om hur vi bör möta den nu stundande lågkonjunkturen. När det gäller ungdomsarbetslösheten har det beslut riksdagen fattade i våras medfört förändrade förutsättningar för ungdomar under 18 år. Stark kritik riktades då mot beslutet, och det hävdades att arbetslösheten bland dessa ungdomar skulle komma att öka. AMS har av regeringen fått i uppdrag att redan nu göra en första kartläggning av effekterna. Av AMS rapport att döma har farhågorna inte besannats. Kommuner, skolförvaltningar och arbetsförmedlingar har på den korta tid som stått till förfogande lyckats tämligen väl med att ta fram utbildningsoch praktikplatser åt dessa ungdomar. Enligt arbetsförmedlingarna är situationen bättre än för ett år sedan. Allvarligt är emellertid att antalet arbetslösa flickor har ökat. Förklaringen är sannolikt att de inte gärna söker sig till industrin och att rekryteringen till de traditionella kvinnliga yrkena dragits ner. De ökade utbildningsinsatserna tycks emellertid ha kommit i gång väl, och i första hand har ansträngningen riktats mot de 16-åringar som lämnade grundskolan i våras. Vad beträffar den s.k. yrkesintroduktionen finns ännu ingen samlad bild. Hittills har ca 1000 platser kunnat anskaffas, men behovet bedöms vara ytterligare 5 000 platser. Inom verkstadsindustrin, där avtal träffats mellan parterna om de närmare villkoren, synes yrkesintroduktionen ha kommit i gång väl. Det är därför önskvärt att liknande avtal träffas också inom andra branscher. Vi har i Sverige en väl utvecklad arbetsmarknadspolitik, som i sina huvuddrag håller också inför 1980-talet. Den måste emellertid anpassas till en delvis ny situation. Regeringen kommer därför att under detta riksmöte lägga fram riktlinjer för 1980-talets arbetsmarknadspolitik. Jag vill emellertid redan nu något beröra de problem vi står inför. Den vanligaste frågeställningen när sysselsättningen diskuteras är: Hur skall alla som vill arbeta kunna beredas denna möjlighet? Vi kan emellertid också vända på frågeställningen: Finns den arbetskraft som behövs för att återställa balansen i ekonomin? Det råder nog ingen tvekan om att den finns i antal personer räknat. Men därmed är inte sagt att arbetssökande och arbetstillfällen passar ihop. En grov uppskattning ger vid handen att den ekonomiska utveckling vi behöver för att återställa balansen i vår ekonomi leder till en årlig ökning av sysselsättningen med ca 40 000 personer. Det är faktiskt en större ökning än det årliga genomsnittet för 1970-talet. Den stora skillnaden är att denna ökning måste komma till stånd i näringslivet i en helt annan utsträckning än tidigare. I stället för en minskning av antalet industrisysselsatta behövs en ökning i storleksordningen minst 10 000 per år under minst fem år framåt — inte därför att det har något egenvärde, utan därför att det krävs för att återställa balansen i ekonomin. Den fråga vi har att ställa oss är därför inte bara hur de allmänna ekonomiska villkor ser ut som gör denna expansion av industrin möjlig, utan också vad som behöver göras för att den arbetskraft industrin behöver skall kunna och vilja stå till förfogande. En ökning av industrisysselsättningen innebär inte att antalet anställda kommer att minska inom den offentliga sektorn — tvärtom. Man kan trots en stark begränsning av den offentliga konsumtionsökningen räkna med att sysselsättningen också i fortsättningen växer snabbast hos kommuner och landsting. Men ökningstakten blir långsammare. Att vi nu står inför en återhållsamhetens period baseras alltså inte på antagandet om en ekonomi utan tillväxt — än mindre på att vi önskar en sådan utveckling. Det beror i stället på — som så många redan har påpekat i den här debatten — att tillväxten i huvudsak måste gå till två saker: dels till att betala räntor och amorteringar på vår upplåning, dels till att investera i en utbyggnad av näringslivets produktionskapacitet. När man lyssnar till debatten om dessa frågor kan man ibland få intrycket att mera resurser till industrins investeringar kan avdelas utan att detta inkräktar på något annat. Det är tyvärr mera en önskedröm än en verklighetsbeskrivning. Vi kan inte lösa våra problem genom att försöka äta upp kakan två gånger. Om vi låtsas att det är möjligt blir resultatet ytterligare försämrad bytesbalans, ökad arbetslöshet och snabbare inflation. Den strategi som regeringen lagt upp för att få Sveriges ekonomi i balans innebär att näringslivets konkurrensförmåga och kapacitet skall förbättras. Den vägen skall vi förbättra våra möjligheter att exportera och våra möjligheter att konkurrera på hemmaplan med importen. Det sägs ofta att vi skall arbeta oss ur krisen, inte svälta oss ur den. Det är enligt min mening ett riktigt synsätt. Det förutsätter emellertid att vi är beredda att öka sparandet för att därmed ge näringslivet ökad tillgång till riskvilligt kapital. Men det förutsätter också att alla som med sin arbetskraft vill hjälpa till att häva oss upp ur krisen får sin chans att göra det. Utan en god efterfrågan på arbetskraft kan det inte ske. Men det räcker inte. Det krävs också en omfattande och aktiv arbetsmarknadspolitik. Annars fungerar inte den ekonomisk-politiska strategin. Det måste ske på ett brett plan: - Genom en effektiv platsförmedling måste vi lyckas bättre att koppla samman lediga platser med arbetssökande. —- Via en effektiv arbetsmarknadsutbildning måste vi se till att de som har brister i sin utbildning kan få skaffa sig en sådan yrkesutbildning som efterfrågas. — Via omställning av arbetsplatser, anpassning av arbetstider osv. måste vi se till att handikappade får sin chans att förvärvsarbeta. Vi kommer en bit på väg med hjälpmedel av det slaget, men skall vi lyckas bygga ut vår industriella kapacitet, måste också mångas attityder förändras. Jag tänker på ungdomars föreställningar om industriarbete och på unga flickors ensidiga yrkesval. Men jag tänker också på många arbetsgivare och personalrekryterare som av slentrian eller fördom glömmer eller undviker kvinnor, ungdomar, handikappade och invandrare. Inte minst kvinnornas situation bekymrar mig. Vi måste för alltid ha passerat den tid då kvinnorna på arbetsmarknaden behandlades som ett konjunkturpolitiskt dragspel, då de hälsades välkomna i högkonjunkturer och ombads vända hem igen i lågkonjunktur. Vi har i Sverige en mycket segregerad arbetsmarknad. Kvinnorna finns koncentrerade till ett trettiotal yrken medan männen finns utspridda på ca 200. Det faktum att kvinnorna stått för sysselsättningsökningen under 1970-talet och att de nya jobben tillkommit inom vård, omsorg och undervisning har förstärkt detta traditionella mönster. Det ligger ett värde i sig i att bryta ner denna segregering av arbetsmarknaden. Jämställdheten mellan kvinnor och män, såväl i ekonomiskt som i socialt avseende, skulle må väl av en sådan förändring. Nu finns också ett klart samhällsekonomiskt motiv. Om inte kvinnor i större utsträckning kan intresseras för att söka sig till industrin och om inte fler företagsledare kan förmås att öppna fabriksportarna för kvinnor, kommer inte den expansion av industrin som är en förutsättning för balans i ekonomin att bli möjlig. Alla inser att arbetsmarknadspolitiken har en social sida. Att skaffa jobb och utbildning åt människor som går arbetslösa är att undvika personliga tragedier och förebygga social misär. Jag har här uppehållit mig vid arbetsmarknadspolitikens ekonomiska sida, därför att den trots allt är mindre uppmärksammad. Jag har försökt stryka under varför en omfattande och aktiv arbetsmarknadspolitik är ett nödvändigt komplement till den ekonomiska politiken, om den skall bli framgångsrik. För om vi inte lyckas med arbetsmarknadspolitiken försämras våra möjligheter att rätt utnyttja våra resurser. Resultatet blir då att arbetslösheten stiger, att bristen på arbetskraft också stiger, att inflationen stiger och att målet om balans i ekonomin skjuts allt längre bort i en töcknig framtid. Arbetsmarknadspolitiken är därför det smörjmedel som behövs för att gnisslet i samhällsmaskineriet skall minska — för att våra mänskliga och ekonomiska resurser skall tas rätt till vara. Jag lyssnade med stort intresse på LO-ordföranden Gunnar Nilssons anförande här i går. Han presenterade i några punkter LO:s syn på nödvändiga åtgärder inför avtalsrörelsen. Det handlade om rättvisa skatter, åtgärder mot inflation, stimulans till produktiva investeringar och åtgärder för att värna sysselsättningen. En sådan arbetsmarknadspolitik som jag här argumenterat för underlättar inflationsbekämpningen, stimulerar industriinvesteringarna och håller uppe sysselsättningen. Den är sålunda också av betydelse för att underlätta avtalsrörelsen. Vi har i Sverige god erfarenhet av den s.k. svenska modellen på arbetsmarknaden. Den viktigaste beståndsdelen i den är att parterna självständigt beslutar om löner och arbetsvillkor. Den modellen, den traditionen, skall vi slå vakt om. Den har gett en lugnare och stabilare arbetsmarknad än i de flesta jämförbara länder. Den har betytt mycket för vårt välstånd. Den svenska modellen förutsätter starka och fria organisationer av arbetsgivare och arbetstagare. Starka, demokratiskt uppbyggda organisatio ner klarar av att ta ansvar och kan därför medverka till en lugn samhällsutveckling. Försvagade organisationer ger inte regering och riksdag mera makt — men flera problem. Fria organisationer på arbetsmarknaden är därför ett viktigt inslag i en demokratisk stat. När samspelet med arbetsmarknadens organisationer sker med ömsesidig respekt för varandras roller äventyrar det därför inte ett ögonblick regeringens och riksdagens övergripande ansvar för ekonomisk stabilitet och sysselsättning. Regeringen har med detta synsätt som grundval haft en serie överläggningar med parterna inför nästa avtalsrörelse. Avsikten är att såvitt möjligt komma till en gemensam uppfattning om den troliga ekonomiska utvecklingen, utbyta synpunkter och få grepp om bl.a. vilka skattepolitiska justeringar som man menar underlättar avtalsrörelsen. Helt i enlighet med svensk tradition är alltså avsikten att skapa sådana förutsättningar för avtalsrörelsen att organisationerna i fria förhandlingar och under eget ansvar också fortsättningsvis självständigt handhar lönepolitiken. Det finns ingen anledning att överge den modellen därför att vårt land befinner sig i en besvärlig ekonomisk situation. Tvärtom är det min övertygelse att den modellen är till fördel också nu både för vårt välstånd och för vår sysselsättning.

Herr talman! I augusti höll TUC, den engelska landsorganisationen, sin kongress. Det som i väldigt hög utsträckning satte sin prägel på den kongressen var den mycket stora arbetslösheten i Storbritannien. Den har passerat tvåmiljonerstrecket. Och på kongresspodiet stod det med stora bokstäver: ”Attackera arbetslösheten. Inte de arbetslösa.” TUC:s ordförande, brandmannen Terry Parry, talade i sitt anförande om de mänskliga tragedier som följer i arbetslöshetens spår, som drabbar män lika väl som kvinnor, unga lika väl som gamla, människor i alla delar av Storbritannien — svarta, färgade och vita. Och han talade med speciell värme och särskild känsla om de unga människorna.

På många ställen runt om i vår industrialiserade värld anser man att en arbetslöshet på 5-6 76 är i det närmaste naturlig. Man tolererar och accepterar arbetslösheten därför att man tror att man med hjälp av den skall kunna hålla nere inflationen. Och det kan hända att man lyckats pressa ner prisökningar en eller annan tiondels procent. Men precis som Kjell-Olof Feldt sade i debatten här i går har man i land efter land som prövat den här metoden fått erfara att man åstadkommer arbetslöshet och ändå får behålla inflationen. Svensk socialdemokrati accepterar inte arbetslöshet som ett naturligt tillstånd. Vårt mål för politiken är den fulla sysselsättningen. Och det är bl.a. för att ge eftertryck åt det målet, för att värna en politik som syftar till full sysselsättning, som vi nu yrkar misstroendevotum mot den borgerliga regeringen. Men varför, kanske någon frågar, litar vi då inte på de borgerliga när de här, den ena efter den andra och nu senast Ingemar Eliasson, går upp och säger att de visst vill värna den fulla sysselsättningen? Jag skall i några korta punkter och inte alls fullständigt försöka sammanfatta det läge vi har nu. Vi befinner oss i en internationell konjunkturnedgång som redan har kommitin över vårt lands gränser — det är alla överens om. Och tyvärr har vi i många avseenden nu betydligt sämre förutsättningar än vid tidigare konjunkturnedgångar att klara oss undan en stor arbetslöshet. Och den borgerliga regeringen har i stor utsträckning medverkat till att det förhåller sig så. För det första är arbetslösheten redan vid ingången i den sämre konjunkturen högre än vad den varit i början av tidigare konjunkturnedgångar. Redan nu är det inte mindre än 92 000 människor som går utan arbete här i landet, som är öppet arbetslösa. 60 000 av dem är kvinnor. Det är för det andra inte heller bara en konjunkturnedgång som vi har att kämpa mot och som ger oss problem. Flera av våra basnäringar skakas i grunden. Strukturomvandlingarna är djupgående i många branscher. Den tredje punkt som gör att vi går in i konjunkturnedgången med dåliga odds när det gäller att klara sysselsättningen är den vikande sysselsättningsökningen inom den offentliga sektorn. I september i år redovisades för fjärde månaden i följd klart lägre tal för den offentliga sektorns sysselsättningsökning. Vi har under en lång följd av år haft ökningar som på tolvmånadersbasis uppgått till mellan 40 000 och 60 000 personer. Nu är den ökningstakten halverad. Och det bör observeras att detta skett redan innan regeringens momshöjning och regeringens sparplan har fått genomslag i den kommunala ekonomin. Och låt mig också säga det som för alla är helt klart men som man bör komma ihåg i det här läget, nämligen att utbyggnaden av den offentliga sektorn hade en väldigt stor betydelse för att stabilisera sysselsättningen under den senaste lågkonjunkturen. Och arbetsmarknadsmyndigheterna har också vädjat om att man skall försöka anpassa en eventuell neddragning av den offentliga sysselsättningsökningen så att den inte slår hårt mot arbetsmarknadsläget. Dessutom är det så — det borde man också hålla i minnet —att den offentliga sektorn har en väldigt stor betydelse för sysselsättningen inom andra delar av ekonomin. Sammanlagt konsumerade och investerade den offentliga sektorn för ungefär 60 miljarder kronor på den privata sektorn under 1979. På min lista med exempel på att vi går in i den här lågkonjunkturen med sämre förutsättningar att klara oss undan en hög arbetslöshet återstår två punkter: De urgröpta statsfinanserna och den generellt åtstramande politik som den borgerliga regeringen är i färd med att driva igenom. Det är en politik som går på tvärs emot allt vad både teoretiska nationalekonomer och praktiskt folk ute på verkstadsgolv, på byggen och sjukhus tycker är riktigt och rekommenderar. Det är en politik som leder till ökad arbetslöshet. Ingemar Eliasson inledde sitt anförande med att säga att han inte tycker att någon arbetslöshet är acceptabel. Kjell-Olof Feldt förde i går en debatt med förre arbetsmarknadsministern Wirtén. Rolf Wirtén sade då så här om vad regeringen faktiskt i praktiken räknar med: ”Sedan går han” — alltså Kjell-Olof Feldt — ”över till att fråga vad det är för mål för sysselsättningen som regeringen har. Ja, det står i oktoberplanen hur vi sett på sysselsättningen för den närmaste tiden — det känner Kjell-Olof Feldt väl till. Där står också 3 96” — alltså 3 70 arbetslöshet — ”angivet i texten. Det är vad vi sannolikt kan vänta oss med de satsningar som vi nu gör för näringslivet — de stimulanser som kommer via olika kanaler — så att man där kan hålla i gång sysselsättningen på bästa möjliga sätt.” 3 20 är alltså det som vi tydligen får räkna med som mer eller mindre självklart. Det är vad regeringen anser vara mer eller mindre naturligt. Ingemar Eliasson har talat om att arbetsmarknadspolitiken skall vara ett smörjmedel i den ekonomiska politiken. Men vi vet alla att om de olika maskindelarna inte fungerar på ett bra sätt så hjälper inte smörjmedlet. Smörjmedel räcker till en viss gräns, men det som måste vara grunden för en hög och bra sysselsättning är ändå den ekonomiska politiken, det är näringspolitiken. Herr talman! På sida efter sida i den borgerliga regeringens sparplan kan vi läsa att man måste hålla nere sysselsättningsökningen inom den offentliga sektorn så att industrin kan få arbetskraft. Men faktum är ju att den ena industrin efter den andra varslar sina redan anställda, permitterar de arbetare och tjänstemän de redan har och drar tillbaka sina ansökningar om” lediga platser. Men även om man bortser från detta är det som regeringen säger i stor utsträckning en skrivbordsprodukt. Antalet arbetslösa har ju under hela den tid som vi har haft goda konjunkturer varit i stort sett dubbelt så stort som antalet lediga platser. Redan i dag finns det 60 000 arbetslösa kvinnor, men inte ropar industrin efter dem. Många människor i Norrbotten och i andra skogslän går utan jobb. Inte ropar industrin efter dem heller. De handikappade och de äldre som fått gå ifrån en arbetsplats där de kanske jobbat under 20-25 år känner sig nog inte särskilt eftertraktade av industrins personalrekryterare. Det är nog tyvärr oftast så som det står i arbetsmarknadsstyrelsens tidning, senaste numret: ”Det bör noteras att det som oftast förlänger arbetslösheten är inte oviljan hos den arbetssökande att ta ett jobb utan oviljan hos arbetsgivare att anställa.” Vi måste se till att få en livskraftig industri i det här landet. Vi måste se till att folk med glädje söker sig till och stannar kvar i industrijobben. Men då måste det till helt andra åtgärder än dem som den borgerliga regeringen talar om i sin sparplan. Attackera arbetslösheten och inte de arbetslösa! sade den brittiske LO-ordföranden. Det är detta som har varit ledstjärnan i det program som vi socialdemokrater lade fram vid den urtima riksdagen. Det programmet är lika aktuellt nu som det var för en månad sedan. Och vi menar, att även om regeringen ställt till det genom några års dålig ekonomisk politik och genom att sedan i panik bromsa upp med momshöjning och sparplan, finns det ännu en chans att vända utvecklingen. Det finns en möjlighet att förhindra att arbetslösheten 1981 stiger till väldigt höga siffror. Men när ingenting längre tyder på att regeringen är villig att lägga om rodret finns det ingen annan möjlighet att få den annorlunda politiken, en politik som förhindrar ökad arbetslöshet, än att gå ut i ett nyval. Vi socialdemokrater, som är i minoritet i riksdagen, har bara ett sätt att säga ifrån ordentligt, och det är att ställa ett yrkande om misstroendeförklaring. Herr talman! Folkpartiet har under hela den tid som vi nu haft borgerliga regeringar innehaft arbetsmarknadsministerposten. Visserligen har personerna varierat, men de har alla varit folkpartister. För folkpartiet har jämställdhetsfrågorna, kvinnans rättigheter, stått i centrum. Åtminstone säger man så, och jag kan i och för sig gärna erkänna att folkpartiet under historiens lopp många gånger också visat att man menar allvar. Ingemar Eliasson talade vackert om det. Men nu om någonsin kommer folkpartiet att sättas på prov. Det finns väldigt många tecken på att det är kvinnorna som riskerar att få bära den tyngsta bördan av den ökade arbetslöshet som regeringen nu väntar. Redan nu är 60 000 kvinnor öppet arbetslösa. Redan nu har kvinnornas arbetslöshet passerat det magiska treprocentstrecket som Wirtén talade om i går. Arbetslöshetsprocenten bland de unga flickorna är ännu högre, över 10 procent. I industrin vet vi att kvinnor inte är särskilt välkomna. Och vi vet att regeringen inte planerar någon vidare ökning av sysselsättningen inom sjukhusen och skolorna och andra delar av den offentliga sektorn. I affärerna minskar man på personalen därför att människornas köpkraft har dragits åt genom momshöjningar och annat. Och på kontoren slår datamaskinerna ut det ena s.k. kvinnojobbet efter det andra.

Herr talman! Anna-Greta Leijon säger med vädjande blickar upp mot läktaren: Vi litar inte på vad regeringen säger om sysselsättningen. Jag har ingen illusion om att jag skall med ord kunna övertyga Anna-Greta Leijon om att vi har som prioriterad ambition att även i en mycket svår tid klara sysselsättningen. Men om vi inte kan få rätt dom till följd av vad vi säger, kunde vi ju ändå få bli dömda efter våra gärningar. Och då måste Anna-Greta Leijon erkänna att de arbetslöshetssiffror som vi hade under den mycket svåra strukturoch konjunkturkrisen 1977-1978 inte nådde upp till de siffror som rådde under början av 1970-talet, då socialdemokraterna hade hela regeringsansvaret. Det innebär inte att jag är tillfreds med den nivå som arbetslösheten då hade. Den var hög och innebar en stor påfrestning på många människor. Men aldrig tidigare har så stora och massiva insatser gjorts för att klara en svår situation. Anna-Greta Leijon talar varmt för en fortsatt expansion av den offentliga sektorn. Jag ser inget egenvärde i en begränsning av den tillväxten. Det finns många reformer som väntar på att bli genomförda och som i stort sett bara kan ske inom den offentliga sektorn. Det är heller inte så att den offentliga sektorn kommer att minska, om man räknar i antalet sysselsatta människor. Som jag sade i mitt tidigare anförande kommer kommuner och landsting också i fortsättningen att stå för den största ökningen. Men takten minskar. Det måste den göra om vi skall kunna fördela resurser på ett annat sätt till förmån för en utbyggd industriell kapacitet. Gör vi inte det, finns inga förutsättningar att skapa balans i ekonomin. Därför måste jag ändå ställa frågan till Anna-Greta Leijon: Hur skall vi finna resurser för att bygga ut industrin om den offentliga sektorn får fortsätta att växa i samma takt som under slutet av 1970-talet? Hur mycket skall vi sänka den privata konsumtionen för att skapa detta utrymme för den offentliga sektorn? Vilka svårigheter skapar det för den avtalsrörelse som vi nu står inför? Jag har i den socialdemokratiska pressen blivit beskylld för att ha satt upp 3 Jo som något slags tolerabel gräns för arbetslösheten. Jag har naturligtvis aldrig accepterat en sådan nivå. Däremot har jag sagt att om arbetslösheten kommer upp till den nivån, är det ett tecken på att vår ekonomiska politik har misslyckats i ett avseende, nämligen när det gäller strävan att ta alla: människors arbetsvilja i anspråk. Vi för här en debatt som är en spegelbild av den debatt vi brukade föra i början av 1970-talet när socialdemokraterna satt i regeringsställning och vi var i opposition — debatten om blandningen av generell och selektiv ekonomisk politik. Då talade alltid socialdemokraterna sig varma för mera av selektiva inslag och vi ofta för mera av generella inslag. Nu vill socialdemokratin ha en mer generell ekonomisk politik, en allmänt sett större efterfrågan i ekonomin. Men om vi på rätt sätt skall disponera de resurser vi har, gäller det att vi använder mycket träffsäkra åtgärder för att klara sysselsättningen. Jag erkänner till fullo — jag gjorde det även i mitt förra inlägg — de svårigheter vi nu står inför när det gäller att skapa sysselsättning åt handikappade och kvinnor. Vi har inget färdigt program, men vi har arbetsmarknadsutbildningen och de sedvanliga arbetsmarknadspolitiska åtgärderna, som i större utsträckning måste komma i fråga för kvinnor. Jag tar med tacksamhet emot varje konstruktivt bidrag i den debatten. Tyvärr kunde jag inte hitta något sådant i Anna-Greta Leijons första inlägg.

Herr talman! Jag får erkänna att jag faktiskt tittar upp på läktaren, men det är oftast bara där som det i denna sal finns några att titta på. Får jag ta upp några av de saker som arbetsmarknadsministern nu berörde. Ingemar Eliasson sade att han aldrig har talat om 3 96 arbetslöshet som något naturligt tillstånd. I stället menade han att om vi hamnar där, är det ett bevis på att den ekonomiska politiken har misslyckats vad gäller strävan att nå målet full sysselsättning. Det är precis så. Men vad regeringen nu är i färd med är just att åstadkomma detta misslyckande, att fullborda det. Det var detta Rolf Wirtén talade om i går. Han sade att 3 20 arbetslöshet är vad vi sannolikt kan vänta oss. Det innebär ett misslyckande för den ekonomiska politiken. Den har inte längre den fulla sysselsättningen som sitt främsta mål. Det är det som vi har försökt att säga i så många olika sammanhang. Ingemar Eliasson ber mig erkänna att den borgerliga regeringen under konjunkturnedgången i slutet av 1970-talet klarade landet undan en hög öppen arbetslöshet. Jag ger gärna det erkännandet, men uppmanar samtidigt Ingemar Eliasson: Titta bakom siffrorna! Vad var det som egentligen hände? För det första: Den offentliga sektorns starka tillväxt spelade en mycket stor roll för detta resultat. Den situationen har vi inte nu. Detta försökte jag säga redan i mitt första anförande. För det andra: Ingemar Eliasson vet att det var arbetsmarknadspolitiken som fick bära en mycket tung börda för att vi skulle klara oss undan denna höga öppna arbetslöshet. Det var nödvändigt, men det innebar naturligtvis att arbetsmarknadspolitikens andra uppgifter — t.ex. uppgifterna att värna om kvinnornas möjligheter att komma ut på arbetsmarknaden genom att riva yrkeshinder för dem av olika slag och att värna om de handikappades möjligheter att få jobb — fick sättas åt sidan. Man fick i stället prioritera stabiliseringspolitiken därför att den ekonomiska politiken inte klarade sina uppgifter. Vi står, vilket jag försökte säga i mitt första anförande, i en situation där dessa påfrestningar kommer att bli ännu värre. Och nu erkänner budgetministern öppet att det förhåller sig på det sättet. Tyvärr, Ingemar Eliasson, är vi mycket oroliga för vad som nu kommer att hända. Vi menar dock att det ändå finns en möjlighet att vända denna utveckling, men det kräver en annan politik än den regeringen företräder i denna debatt.

Herr talman! Jag tycker fortfarande att Anna-Greta Leijon gör det ganska lätt för sig. Vi kan enligt henne klara alla svårigheter på arbetsmarknaden bara genom att öka på efterfrågan i ekonomin. Det är bara att friska på, låna upp mer pengar utomlands och låta dem gå till konsumtion. Men det är precis så vi inte längre kan fortsätta. Om vi inser de problem som svensk ekonomi i dag brottas med, då inser vi också att konsumtionen, både den privata och den offentliga, måste hållas tillbaka för att vi skall kunna skapa resurser och utrymme för en utbyggnad av den industriella kapaciteten. Hans Gustafsson höll i går kväll ett mycket klokt anförande om just detta. Vi kan som enskilda individer behöva finna oss i att leva vidare på den konsumtionsnivå där vi nu befinner oss för att kunna bygga upp en framtid för nästa generation. Vi har ju — och den kritiken kan vi ta åt oss litet till mans — försummat den uppgiften under 1970-talet. Nu måste vi sätta av resurser för att bygga ut industrin. Det kommer att medföra stora omställningsproblem på arbetsmarknaden. Det är just här som jag tycker att Anna-Greta Leijon gör det lätt för sig. Det verkar som om hon tror att dessa problem kan klaras av utan påfrestningar vare sig för enskilda människor eller för arbetsmarknadspolitiken. Arbetsmarknadspolitiken måste få spela en mycket viktig roll om vi skall kunna klara denna omställning. För att ge kvinnor och män via arbetsmarknadsutbildningen den yrkesutbildning de behöver för att kunna ta jobben som finns. För att vi skall kunna påverka attityder hos dem som söker arbete och hos dem som anställer arbetskraft. För att bryta ner de fördomar och traditioner som nu råder. Det är en uppgift som — om man inser att den är viktig — vi borde kunna hjälpas åt med. Det handlar inte bara om att här i kammaren votera igenom medel till den ena eller andra insatsen. Det handlar också om att utanför detta hus påverka attityder, så att enskilda människor kan hjälpas fram till ett arbete.

Herr talman! Det handlar inte bara om att i detta hus vinna voteringssegrar, sade Ingemar Eliasson. För oss handlar det tyvärr om mycket små möjligheter att få gehör för våra politiska krav. På regeringssidan ägnar man sig nämligen åt att votera igenom egna förslag utan att egentligen vilja lyssna på de förslag som vi för fram. Får jag ägna en del av denna korta replik till att ta upp det som Ingemar Eliasson sade om arbetsmarknadspolitiken och attityder. Vi måste använda arbetsmarknadspolitiken till att förändra attityder, till att påverka bl.a. personalrekryterare ute på företagen till att anställa kvinnor eller människor som kanske har ett handikapp, sade Ingemar Eliasson. Se då på hur detta fungerade under den senaste konjunkturnedgången! Arbetsmarknadsmyndigheterna, arbetsförmedlarna, hade så mycket att göra med att klara konjunkturutjämningen och stabiliseringspolitiken att de inte hann med detta. Jag var ute på ganska många arbetsförmedlingar och jag träffade många gånger arbetsförmedlare som var alldeles förtvivlade och sade: ”Vi har fem minuter per sökande.

Arbetsförmedlarna klarade detta bra under den senaste konjunkturnedgången på så sätt att vi inte fick en stor öppen arbetslöshet, men de tvingades åsidosätta de handikappade. De åsidosatte kvinnorna och de åsidosatte ungdomarna. Tyvärr förhöll det sig på det sättet, och risken är mycket stor för att de kommer att få göra det i ännu högre utsträckning. Regeringen räknar med att vi kommer att få en arbetslöshet på 3 76 under nästa år. Jag ställde en fråga tidigare till Ingemar Eliasson om kvinnorna. När det gäller kvinnorna finns redan i dag en arbetslöshet på över 3 70. Hur stor kommer den att bli 1981?

Herr talman! Det är sant att arbetsförmedlare och annan personal inom arbetsmarknadsverket inte hann med alla de arbetsuppgifter som det hade varit önskvärt att utföra under förra lågkonjunkturen, då man hade så mycket att ombesörja. Det kan dras en del erfarenheter av detta. En är att platsförmedlingen måste komma mer i centrum i det fortsatta arbetet. Det är så mycket mer angeläget som vi har en situation som kännetecknas av både lediga platser och arbetslöshet. När Anna-Greta Leijon talar om en ökad efterfrågan på arbetskraft, är detta därför — som jag försökte säga i mitt första inlägg — inte tillräckligt. Det räcker inte med att företag i Småland efterfrågar mer arbetskraft. Vi måste också klara kopplingen mellan lediga platser och arbetssökande, och för detta behövs en omfattande platsförmedling och en omfattande arbetsmarknadsutbildning. Det är den vi vill sätta in i detta skede. En allmänt högre efterfrågan är inte tillräckligt. Den måste kopplas till en effektiv arbetsmarknadspolitik. Anna-Greta Leijon upprepar frågan: Vad kan vi göra för kvinnorna? Det är den största gruppen arbetslösa och det är naturligtvis därför som just kvinnorna i första hand måste få hjälp via de arbetsmarknadspolitiska insatserna. Återigen, genom arbetsmarknadsutbildningen måste vi intressera fler kvinnor att skaffa sig utbildning inom industrisektorn. Inom skolan måste vi ändra flickornas attityder för att redan där få till stånd denna typ av utbildning. Även om denna ekonomisk-politiska strategi lyckas, är det inte så att industrin kommer att suga upp alla som kommer ut på arbetsmarknaden. Låt mig upprepa att det fortfarande är i kommuner och landsting, som i sin verksamhet har de traditionella kvinnoyrkena, som den största ökningen äger rum.

Herr talman! Många har i debatten talat om sysselsättning och arbetslöshet, och jag skall också uppehålla mig vid detta, delvis med utgångspunkt i vad som sagts tidigare i debatten. Arbete åt alla har varit devisen, honnörsorden, som alla politiska partier hållit fram som mål för sin politik. De tre borgerliga partierna har nu —om ej i ord så i praktisk handling — tagit tillbaka dessa ord. Budgetminister Wirtén menade i går att det faktiskt inte var sysselsättningen som var det stora problemet just nu utan i stället var det budgetunderskottet man måste ta itu med. Vi måste spara. Från vänsterpartiet kommunisternas sida anser vi att dagens arbetslöshet är ett i högsta grad akut problem. Nästan 100 000 i öppen arbetslöshet, tiotusentals i arbetsmarknadsutbildning och förtidspensionerade, en dold arbetslöshet på över 300 000 bland kvinnorna, en fortsatt hög arbetslöshet bland ungdomen och speciellt då bland de unga kvinnorna — det anser vi vara problem som varje regering som vill ha folkets förtroende måste anvisa vägar för att lösa. Och det där med att spara — visst kan och skall vi spara, och där har vi från vpk angett många sparobjekt. Men en regerings spariver kommer aldrig att tas på allvar eller väcka förtroende hos det svenska folket så länge man av sentimentala skäl väljer att vräka ut en miljard för att flytta riksdagen från Sergels torg till Helgeandsholmen. Nu vet jag att folkpartiet tog sitt förnuft till fånga och ville skjuta på denna flyttning, men man fick inte regeringen med sig. Nej, med regeringens politik som den framstått i gårdagens och dagens debatt är linjen klar: Arbetslöshet har vi och arbetslöshet skall vi fortsätta att ha, och att flera människor kommer att förlora sina jobb med den politik som förs och som kommer att föras — det skall vi acceptera. ”Vi kommer aldrig att ge upp målet för den fulla sysselsättningen” sade Ola Ullsten i debatten i går. Liknande tankegångar fördes fram alldeles nyss av arbetsmarknadsministern. Men sådana fraser duger inte, när det gäller att bekämpa arbetslösheten — att ge människor rätten till ett arbete och därmed också till ett meningsfullt liv. Fraser räcker inte — man måste se till den praktiska politiken. Vad har den borgerliga regeringen för strategi för att nå målet om den fulla sysselsättningen? Vad innebär regeringsförklaringens ord om en aktiv industri — arbetsmarknadsoch regionalpolitik? Vad är det konkret som ni skall göra? Besparingsförslagen och nedskärningarna ger inte några flera jobb. Regeringens industripolitik har ju nu från att ha kallats ”Åslings akutmottagning”, dvs. akut stöd till krisdrabbade branscher, utvecklats till någon form av egenvård där regeringen menar att den kapitalistiska ekonomin och marknadskrafterna i sig själva skall skapa nya jobb — samma marknadskrafter som ju genererat de akuta kriserna inom olika branscher. Den förre arbetsmarknadsministern Wirtén gav mig i ett interpellationssvar i våras den då aktuella borgerliga industripolitiken i ett nötskal. Han sade så här: ”Det är uppenbart att vi står inför ökade krav på rörlighet och omställningar på arbetsmarknaden. Men den innebär samtidigt en strävan mot ökad effektivitet och bättre ekonomi, vilket i sin tur kan ge upphov till ökad efterfrågan och därmed ny sysselsättning.” Han sade så som svar på min fråga vad regeringen hade för strategi för att möta behovet av ökad sysselsättning i samband med att den ökade datoriseringen innebär att många jobb kommer att försvinna. De borgerligas strategi då var att inte ha någon strategi. I stället litade man till att ökad efterfrågan skulle ge ny sysselsättning. Nu sade arbetsmarknadsministern i sin replik att det är precis så vi inte längre kan hålla på. Vi kan alltså inte lita till någon ökad efterfrågan. Jag skulle vilja fråga: Vad är det nu man litar till, när man anser att efterfrågan är för hög? Eller accepterar man att sysselsättningen kommer att sjunka framöver och arbetslöshetssiffrorna ytterligare skjuta i höjden? Industriminister Åsling deltog för några veckor sedan i en debatt i Göteborg, som just handlade om sysselsättningen inför 1980-talet. Trots intensivt lyssnande kunde jag inte heller då finna någon strategi värd namnet för att leva upp till den fulla sysselsättningen som mål. Nils Åsling talade om ökade satsningar på forskning och utveckling. Och det är förstås riktiga satsningar. Men för att sådana satsningar skall ge fler jobb måste de förstås ingå i en strategi för utveckling av svensk industri i stället för avveckling. Om en sådan strategi hördes intet. I stället lämnar man över till det privata näringslivet att stå för en utveckling av det här slaget. Att utvecklingen då inte hamnar inom Sveriges gränser har vi talrika bevis på — men det kanske inte är så bekymmersamt för en borgerlig regering, vars uppgift ju är att försvara detta privata näringslivs rätt att föra industripolitik efter eget gottfinnande och med profitmaximering som gyllene ledstjärna. Från vpk:s sida har vi i motioner ställt krav om konkreta satsningar på svensk industri för att skapa 100 000 nya industriarbeten under 1980-talet. 10 000 per år alltså, precis som arbetsmarknadsministern talade om. Det råder således inga delade meningar om behovet av de här jobben. Vi har däremot inte några fromma förhoppningar när det gäller näringslivet utan i stället konkreta förslag till en samhälleligt riktig utveckling i näringslivet. Vi ställer förslag om en industripolitik som bygger på en utökad samhällsoch löntagarägd sektor. Vi ställer också förslag om vad som skulle kunna produceras vid dessa nya industrier — produkter som bygger på de behov vi har i samhället och som också på sikt gör oss mera oberoende av import. Vidare ställer vi förslag om industrier för vidareförädling av våra råvaror inom landet. De här förslagen finns det förstås inte något intresse för hos den borgerliga riksdagsmajoriteten. Man är inte intresserad av en utveckling mot ökad planmässighet i industripolitiken och arbetsmarknadspolitiken — man är inte intresserad av att ta det fulla ansvaret för sysselsättningen, för industrin och för svenska folkets framtida möjligheter till rätt till arbete och ett meningsfullt liv. Man överlåter ansvaret på det privata näringslivet. Det är det privata näringslivet som skall ges riskvilligt kapital för att kunna expandera, har vi ju fått höra i den här debatten. Det har varit det nya halmstrået för regeringen att klamra sig fast vid. Om det privata näringslivet och exportindustrin får tillgång till mera kapital så kommer man att expandera, och då kommer det att skapas flera jobb och vi kommer att klara av vårt stora budgetunderskott — ungefär så har det låtit i debatten. Att det sedan är samma näringsliv som faktiskt också bidrar till budgetunderskottet säger man inte något om. Att exempelvis Volvos ökade utlandsköp år 1979 motsvarade en tredjedel av underskottet i den svenska handelsbalansen — det talar man tyst om, och framför allt har man ingen politik för att motverka det. Ändå kanske det är den efterfrågeökningen — den svenska industrins ökade köp av insatsvaror på utländska marknader alltså — som man borde komma till rätta med i stället för att tala om att lönarbetaren i gemen har för mycket pengar att köpa för, när alla ju vet att de senaste avtalsrörelserna gett minskade reallöner för det stora flertalet lönarbetare. Mera riskvilligt kapital till industrin och fromma förhoppningar om att detta skall resultera i flera jobb och inte mera ny teknik är alltså ett av regeringens recept inför framtiden. Ett annat recept vi fått av olika borgerliga talare i den här debatten är fler arbetare till industrin. Man vill skära ned i den offentliga sektorn, och ett av skälen skulle vara att ge industrin tillgång till arbetskraft. Det är nog många varvsarbetare, stålverksarbetare, tekoarbetare och andra som hotas av arbetslöshet som blir fundersamma, när de hör detta. Vi har inte brist på människor som vill ha ett arbete. Industriarbetet är heller inte något mindervärdigt, vilket statsministern i sitt anförande i går menade var den förhärskande inställningen. Det är i stället så att det är det svenska näringslivets företrädare som anser att människor är mindervärdiga och som sorterar bort ibland tre av fyra som söker arbete inom svensk industri. Det är det svenska näringslivet som har utvecklat svensk industri på ett sådant sätt att de arbeten som erbjuds är arbeten i ett högt uppdrivet tempo, många gånger arbeten med en låg lön, sönderstyckade arbeten i en psykiskt pressande miljö, datoriserade arbeten där yrkeskunnandet inte längre spelar någon roll. Vi behöver inte förbättra attityderna, det är själva arbetena som måste förbättras, och det finns väldigt mycket att göra där. Bl.a. borde arbetena betalas bättre. Den arbetsdelning som finns inom många industrier måste förändras. Inflytandet över t.ex. arbetsorganisationen från de anställdas sida måste öka. Så länge vi har arbetslöshet och köparens marknad kommer emellertid många industriarbeten att vara för dåligt betalda och att vara utformade så att många människor faktiskt slås ut från dem. Men det är inte arbetarna som anser att industriarbetena är mindervärdiga, det är arbetsköparna som sållar bort de svaga och sedan skriker om människors ovilja att ta erbjudna jobb. Det måste vara så att passar inte arbetena för människorna skall arbetena förändras, och det går. Man kan ju inte välja nytt folk, om det gamla inte passar. Enligt vår mening borde man i stället för att banta den offentliga sektorn i syfte att ge arbetskraft till industrin — den arbetskraften finns alltså ändå — använda den för att ge fler människor arbete. En offensiv satsning på de behov som är eftersatta i det här samhället skulle ge fler jobb både inom industrin och direkt i den offentliga sektorn. Vpk har också ställt sådana krav här i riksdagen, och vi kommer att fortsätta att ställa dem. Vi kommer att fortsätta att kräva en utbyggnad av barnomsorgen. Vi kommer att kräva att den kollektiva trafiken byggs ut, att vården förbättras och att det byggs flera bostäder. Vi kommer att göra detta i övertygelsen om att det är en riktig offensiv satsning som ger fler jobb och som möter de eftersatta behov som faktiskt fortfarande finns i det här samhället. Herr talman! Statsministern sade också i sitt anförande i går att med den regionalpolitik som vi nu utsätts för drabbas kvinnorna speciellt hårt. Det är ett riktigt konstaterande, att med den nuvarande regionala obalansen på tillgången till arbete liksom f.ö. med den arbetslöshet vi har, så är det kvinnorna som alldeles särskilt kommer i kläm. Vi hörde det i det tidigare replikskiftet också. Jag kan tillägga att med den neddragning av den offentliga sektorn som man föreslår från regeringens sida liksom den ovilja man har att komma med konkreta förslag när det gäller jämställdheten, så kommer kvinnorna nu liksom tidigare att gå arbetslösa — antingen på grund av bristen på jobb eller på grund av bristande barnomsorg, eller också av båda skälen. Det är ju så att i höst är den här regeringen bra på jämställdhet — men i gärningar innebär den kritik man i praktiken för att man faktiskt försvårar arbetet för jämställdhet mellan könen. Exempelvis talade sig statsministern i sitt anförande i går varm för hur man skulle klara vården på ett billigare sätt. Han sade att inte behöver all vård ske på dyra nybyggda institutioner, utan mera vård skulle kunna ske i hemmet. Jag frågar: Vem skall i så fall svara för den vården? Och hur skall den betalas? Jag blir orolig när jag hör sådana tankegångar, och man blir fundersam om det här är en enig inställning hos regeringen. Det är ju så, som tidigare nämnts, att kvinnorna drabbas särskilt av nedskärningarna i den offentliga sektorn, både direkt genom att de jobb som är typiska kvinnojobb i dag blir allt färre och indirekt genom att förutsättningarna för att kunna ta ett jobb, nämligen en god offentlig service, minskar. Det har vi ju redan fått bevis för i de rapporter som talar om en ökad arbetslöshet just bland de unga kvinnorna. Jämställdheten är förstås nämnd i regeringsförklaringen — annars skulle väl folkpartisterna ha protesterat. Det står: ”Ett nytt handlingsprogram kommer att utarbetas för jämställdhetsarbetet inom statsförvaltningen.” Det är ord igen — ord i stället för handling i regeringsförslag. Det är inte flera program vi behöver. Börja i stället med att förverkliga de förslag som finns i jämställdhetskommitténs handlingsplan för fortsatt jämställdhet mellan kvinnor och män och i regeringens skrivelse i samma ärende! Det är konstruktiva förslag, och sådana saknas alltså inte. Det är bara att läsa i de egna regeringsskrivelserna. Det gäller bara att genomföra förslagen. Herr talman! Vänsterpartiet kommunisterna har i den här debatten, liksom vi tidigare har gjort, både genom mig och andra visat på alternativa vägar ut ur krisen. Vi accepterar inte att slöseriet med mänskliga resurser fortsätter. Vi kräver att regeringen tar problemen med arbetslösheten på allvar.

Herr talman! Kravet på nyval reses allt starkare i Norrbotten. Det finns ett mycket klart uttalat missnöje med regeringens politik. Jag citerar vad en av kvällstidningarna skrev i förrgår: ”Människorna är djupt oroliga för sysselsättningen och att ungdomsarbetslösheten inte löses. Glesbygdsinvånarnai norr är väldigt oroliga över höjningen av bensinoch oljepriserna. De fruktar att de inte skall orka med de ökade boendekostnaderna längre.” Citatet visar vad människorna i Norrbotten känner. Kravet på nyval har således sin grund i människornas bekymmersamma vardagssituation.

Det är också många som beklagar att regeringen inte hade mycket annat än arbetslöshet, beredskapsarbeten och utflyttning från länet som ersättning. Ingemar Eliasson, i Norrbotten bedömer vi faktiskt regeringen efter dess gärningar! Under de år som gått har vi från socialdemokratiskt håll vid upprepade tillfällen återkommit med krav på planmässiga insatser för långsiktig tryggad sysselsättning i Norrbotten. Våra förslag har avslagits av den borgerliga riksdagsmajoriteten. Utgångspunkterna för våra förslag har varit att en positiv näringsoch sysselsättningsutveckling i Norrbotten förutsätter konkurrenskraftiga basindustrier. Produktindustrin måste successivt utvecklas mot mer vidareförädlade produkter. Med en stark basindustri som grund är det möjligt att mildra känsligheten för efterfrågesvängningar när det gäller råvarorna malm, stål, trä och massa genom att man bygger ut ett kompletterande näringsliv. Genom en aktiv politik för offentliga investeringar inom t.ex. vårdoch omsorgssektorn kan konjunkturella störningar av den totala sysselsättningen mildras och en grund för en långsiktig positiv utveckling läggas. Vi har inte fått gehör för våra förslag, som jag sade. Vi befinner oss i dag i ett mycket besvärligt läge. Vi ser inte heller någon ljusning vid horisonten, och enligt vår bedömning har regeringen inte haft någon samlad strategi för att lösa sysselsättningsfrågorna. Under kommande vinter bedömer länsarbetsnämnden att fler människor än tidigare blir arbetslösa. Den bedömningen gjorde man innan regeringen lade fram sitt sparpaket och innan momshöjningen fått genomslagskraft. Anmärkningsvärt är också att av de arbetslösa är en större del kassamedlemmar, ca 52 70. Den högsta arbetslösheten har kommunalarbetarnas arbetslöshetskassa, med nästan 1 000 arbetslösa. Det är en ökning med 40 96 jämfört med december i fjol. Åtstramningspaketet kommer att innebära att kommunerna kommer att få ändå svårare att fullfölja sin planerade personalpolitik. Likaså kommer den nyligen beslutade momshöjningen att innebära svårigheter att klara sysselsättningen inom både kommuner och landsting. Kvinnorna, som har den största arbetslösheten redan i dag, kommer att drabbas ytterligare av regeringens åtstramningspolitik. Jag skulle vilja ställa en fråga till Ingemar Eliasson: Vilken beredskap har regeringen att möta ökad arbetslöshet på den offentliga sektorn och på den privata servicesektorn? Jag har tidigare sagt att basindustrierna är grunden för våra möjligheter att klara sysselsättningen. Våra basindustrier har minskat antalet sysselsatta. Exempelvis LKAB har minskat med 1400 personer under perioden september 1976-september 1980. Dagens situation är mycket bekymmersam för LKAB, som kommer att stoppa produktionen. Hela kollektivsidan permitteras, och man vädjar till tjänstemännen att stanna hemma från jobbet med lägre lön. Man räknar med ungefär 4500 permitteringar. Dessa permitteringar drabbar hårt personalen, inte minst med hänsyn till att Norrbotten har en låg sysselsättningsgrad bland kvinnorna och att mannen många gånger är ensamförsörjare. Familjeekonomin är dålig och tål inga extra påfrestningar. Herr talman! Situationen i Kiruna kommun är mycket besvärlig. Därför är det angeläget att exempelvis brytningen av kopparmalm i Viscaria kommer till stånd. Det skulle ge ca 100 nya jobb. Igångsättandet är helt avhängigt av finansieringen. Här har regeringen bollen. Kiruna kommun har dessutom begärt tidigareläggande av barnomsorgsplanen, utbyggnad av Rymdbolaget och industrihus i Karesuando. Det är viktigt att Kiruna kommun får besked om hur det blir med dessa projekt. Herr talman! Den stagnationspolitik som regeringen bedrivit har drabbat allting och alla. Ett annat exempel är att mellan 1200 och 1400 byggnadsarbetare beräknas bli arbetslösa i vinter. Den borgerliga regeringen har lyckats grusa de flesta förväntningar. Vem hade t.ex. kunnat ana utvecklingen inom jordbruket i vårt län? Jordbruket är en ur sysselsättningssynpunkt viktig näringsgren i Norrbotten. Jag återger vad en lokaltidning skrev i samband med jordbruksministerns besök i länet: Det stundar bistra tider för jordbruket. Under 1980-talet kommer många jordbrukare att gå i konkurs. Orsakerna till detta är inflationen, prisstegringar på energi och kraftfoder och de höga räntekostnaderna. Vem hade kunnat ana det, med propagandan om en leende landsbygd i minnet? Regeringens politik har inneburit att vårt län har varit i behov av defensiva arbetsmarknadspolitiska insatser. F. n. har länet ca 14 000 personer utanför den ordinarie arbetsmarknaden. Vi har ca 8 000 arbetslösa. Minskade medel till beredskapsarbeten innebär f. n. att färre kan sysselsättas i beredskapsarbeten. Jag vill fråga statsrådet Eliasson: Kommer behovet av arbetsmarknadspolitiska insatser att vara avgörande för medelstilldelningen till beredskapsarbeten? I dag är det inte så. Vi har 8 000 arbetslösa och brist på beredskapsmedel, enligt länsarbetsnämnden. För att klara statens finanser och människors sysselsättning och trygghet krävs enligt socialdemokraterna en ökad investeringsoch utvecklingstakt i svensk industri. Det behövs också ökade investeringar inom den statliga företagssektorn, som framför allt finns i Norrbotten. Vi har krävt ett investeringsoch utvecklingsprogram för de närmaste tre åren. Med hänvisning till det som statsrådet Eliasson anförde vill jag fråga: Hur skall regeringen konkret bekämpa arbetslösheten och utslagningen i vårt län? Det räcker inte med enbart defensiva arbetsmarknadspolitiska insatser. Herr talman! Under den senaste tiden har jag mött många människor — socialdemokrater, men också folkpartister och centerpartister — som varit trötta på ”dagens högerpolitik”, som någon uttryckte det. Människorna säger: Nu får det vara nog! Jag instämmer i det, och jag instämmer också i yrkandet om misstroendeförklaring mot regeringen.

Herr talman! Låt mig först gå in på frågan om de ”defensiva arbetsmarknadspolitiska insatserna”, som Frida Berglund uttryckte det. Vi är helt överens om att det inte räcker med sådana, men jag tycker att Frida Berglund borde ha haft tillfälle att på nära håll studera förhållandena i Norrbotten och att hon borde ha kunnat konstatera att de arbetsmarknadspolitiska åtgärderna där ingalunda är defensiva. Frida Berglund säger att regeringen kommer att bli dömd efter sina gärningar i Norrbotten. Det ser jag fram emot. Jag vill inför den domen påminna om några av de åtgärder som regeringen har vidtagit bl.a. med arbetsmarknadspolitiska medel. Under de senaste åren har vi räddat stålhanteringen i Norrbotten genom bildandet av SSAB och genom mångmiljontillskottet till den hanteringen. Vi har räddat LKAB undan total kollaps. ASSI har fått hundratals miljoner för investeringar i ny teknologi. Planja får genom arbetsmarknadspolitiska åtgärder chans att utveckla nya produkter och ta hand om nya marknader. För de många byggnadsarbetare som varit arbetslösa har fler sysselsättningstillfällen kunnat skapas inom byggsektorn med arbetsmarknadspolitiska insatser än vad som skapats på den reguljära byggarbetsmarknaden. Också i områden där nya arbetstillfällen inte har tillkommit sedan många år tillbaka skapas nu sådana. Jag tänker bl.a. på de projekt i Tornedalen, dvs. i ren glesbygd, som nu har tillkommit. Samma förhållande gäller, Frida Berglund, inom jordbruket. Investeringar i vägar, turism etc. har vidare gjort Norrbotten bättre rustat att se framtiden an. Men problemen i Norrbotten är exceptionellt stora. Just därför har Norrbotten också fått exceptionellt stor del av de arbetsmarknadspolitiska resurserna. Regeringen ångrar inte en enda krona som satsats. De pengarna har varit väl värda att satsas just i Norrbotten. Många människor har fått sysselsättning. Det är på den nu inslagna vägen som regeringen kan fortsätta att hjälpa Norrbotten. Frida Berglund ställde många frågor, och jag hinner inte besvara alla. Låt mig till sist bara svara på frågan om vilken beredskap regeringen har för att möta arbetslösheten både inom den offentliga och inom den privata sektorn. Vi vidtog en lång rad nya åtgärder under slutet av 1970-talet: vi styrde in beredskapsarbeten på den offentliga sektorn, utvecklade arbetsmarknadsutbildningen i företagen — någonting som socialdemokratin länge var emot —, införde nyrekryteringsbidrag, etc. Totalt har, trots svårigheterna, ytterligare 4 000 människor fått sysselsättning i Norrbotten under det senaste året. 400 nya jobb kommer till i ren glesbygd. Trots att svårigheterna som sagt är mycket stora finns också ljusglimtar till följd av den arbetsmarknadspolitik som regeringen har fört. Det är därför som jag kan se det här domslutet an med viss tillförsikt.
Herr talman! Jag sade i mitt inlägg att då det inte har gjorts några offensiva insatser på näringspolitikens område och några industriinvesteringar som långsiktigt löser våra problem, har vi varit i behov av beredskapsmedel. Vi tycker att det är bra att sådana har stått till buds, men beredskapsarbetena löser inte våra sysselsättningsproblem på sikt. Jag har tidigare i denna kammare sagt att varje arbetstillfälle är positivt för Norrbotten. Ökningen med 4 000 arbeten gäller den offentliga sektorn. Här har de socialdemokratiskt styrda kommunerna och det socialdemokratiskt styrda landstinget vänt nästan ut och in på sig för att kunna anställa folk, för att på något sätt kunna mildra bristen på t.ex. industrijobb. Jag sade att vi har förlorat ungefär 1 400 arbeten i LKAB, och SSAB har ju också dragit ner sin verksamhet. Allt detta har medfört att det uppstått en mycket stor arbetslöshet, varför man gjort de här insatserna på den offentliga sidan. Det mest oroande är att vi har den största arbetslösheten bland kommunalarbetarna. Det finns också ett åtstramningspaket som innebär att det blir svårare att klara eller öka sysselsättningen på den offentliga sidan. Ingemar Eliasson har i dag själv sagt att vi inte kan räkna med stora ökningar. Dessutom har vi sett att beredskapsmedlen har reducerats, och det är också någonting som vi har varit oroade för. Trots att vi säger att beredskapsmedlen är defensiva är de bättre än ingenting alls. Vi har nu 8 000 öppet arbetslösa, varav en stor del är kvinnor och unga människor. Våra basindustrier måste utvecklas, så att vi får en lösning av problemen på sikt. Vi är medvetna om att det tar många år, innan vi kan undvara beredskapsarbeten och arbetsmarknadspolitiska insatser, men om vi skall kunna klara målet sysselsättning åt alla i Norrbotten, måste vi basera det hela på annat än enbart beredskapsarbeten.

Herr talman! Arbetsmarknadsministern talade tidigare i dag om den svenska modellen och om hur värdefullt det är att ha fria organisationer som kan förhandla på arbetsmarknaden. Det är inte utan att jag tycker litet synd om arbetsmarknadsministern som har hamnat i så dåligt sällskap — man lyssnar ju litet på andra som samarbetar med folkpartiet i regeringsställning. Jag tror naturligtvis att arbetsmarknadsministern menar allvar med uttalandet att det är viktigt med den svenska modellen med fria parter på arbetsmarknaden som kan förhandla. Lyssnar man på moderater — företrädare för de krafter som förespråkar helt andra metoder än dem som arbetsmarknadsministern talat för — blir man litet bekymrad. Det rör sig om tongångar från den tid då människorna fick stå med mössan i hand och bocka och buga för att få någonting genomfört. Vad är det egentligen de här moderaterna säger när de går upp i den allmänpolitiska debatten? Låt mig som exempel bara ta vad Sten Svensson talade om, Han räknade upp en mängd olika ledigheter, uppgifter som han hade fått från sin husbonde Svenska arbetsgivareföreningen i brev i dag. Där stod att läsa om en mängd olika ledigheter som man kämpat sig till genom lagstiftningsarbete och facklig-politisk samverkan. Han säger att han inte lägger några värderingar i detta. Men helt klart menar Sten Svensson och reaktionärerna på högerkanten att det är helt felaktigt att vi har de här förmånerna som vi har kämpat oss till lagstiftningsvägen. Vad är det då man egentligen vill slopa? Jo, i stort sett alltihop. Det är ju det man är ute efter. Verkstadsföreningen talar om att arbetstiden måste ökas. Svenska Dagbladet hade en ledare i går, där det anfördes att man inom tekoindustrin skulle överge den solidariska lönepolitiken och övergå till lokala förhandlingar, där löntagarna skall få välja mellan sänkt lön och arbetslöshet. Den här inställningen blir alltmer dominerande bland de krafter som arbetsmarknadsministern regerar tillsammans med. Sten Svensson tog ett exempel. Det är i och för sig bra att tala i klartext — då vet man var man har varandra. Han sade att vi omedelbart bör införa tre karensdagar. Visserligen skulle de fackliga organisationerna få vara med och utreda den frågan, men lagstiftarna bör inte tveka, sade han, när det gäller att införa de här karensdagarna. Och vad menar han egentligen med detta? Jo, naturligtvis att vi skall lagstifta över de resultat som redan har uppnåtts. Och vad är det då fråga om? Jo, ett ingrepp i den fria förhandlingsrätt som arbetsmarknadsministern har sagt skall finnas i den svenska modellen. —- Den här utvecklingen är skrämmande, och de moderata krafterna är starka inom regeringen. Därför är det angeläget att få klarlagt om arbetsmarknadsministern delar de värderingar och uppfattningar som har kommit till uttryck i bl.a. Svenska Dagbladets ledare och i en hel del anföranden av moderater i den allmänpolitiska debatten. Man skulle alltså lagstifta över avtal. Hur skall man då göra med parterna på den offentliga sidan, som redan genom avtal har klarat ut frågan om sjukersättningar. Kan man lagstifta över avtal och införa tre karensdagar — vilket alltså leder till försämringar, som naturligtvis framför allt drabbar de svaga människorna i samhället? Det blir en utsortering av stort format, mer omfattande än vi kanske har upplevt tidigare. Då skall människor fungera till 110 96, annars tar inte arbetsgivarna emot dem. Det är alltså så moderaterna vill ha det här samhället. Och det är alltså de krafterna som arbetsmarknadsministern regerar tillsammans med. Det är litet synd att folkpartisterna har hamnat i detta dåliga sällskap. Och jag hoppas att arbetsmarknadsministern under den här debatten tar avstånd från den linje som moderaterna förespråkar. Helt klar innebär deras tankegångar att man steg för steg skall försämra för de människor som i olika sammanhang har kämpat sig till förmåner. Vi har alltså fått en lista från Arbetsgivareföreningen på olika slag av ledigheter. Sten Svensson har, som jag har sagt, nämnt karensdagarna som ett exempel på hur man skall kunna försämra. Sedan kan man naturligtvis försämra i övriga sammanhang också. Vi har rätt till ledighet för vård av barn, vi har rätt till ledighet i en hel del andra sammanhang — och det är helt klart att inställningen hos de reaktionära krafter som har det största inflytandet i regeringen är: Nu måste vi se till att trycka till arbetare och tjänstemän som finns ute på arbetsmarknaden därför att de måste veta sin plats. Det var ungefär den diskussionen som fördes i det här landet för 50 år sedan. Människorna trodde inte att ett borgerligt maktövertagande skulle innebära försämringar. Men det regeringen är på väg att göra nu är just att steg för steg försämra för vanligt folk och föra över pengarna till dem som inte behöver dem. Det är inte så egendomligt då att människor inte ställer upp för den här politiken. Regeringen talar om sparande och drar samtidigt åt svångremmen. Jag är helt övertygad om att människor i allmänhet ställer upp på att spara och göra uppoffringar, om de uppfattar saker och ting som rättvisa. Men så är det inte i dag. Den politik som de borgerliga har bedrivit under de år de har regerat, med en inflation på 50 26 som slår igenom i höjningar av matpriser, hyror osv., drabbar människor i vanliga inkomstlägen. Samtidigt gynnar den spekulanter, nolltaxerare och höginkomsttagare. Samtidigt som människor upplever dessa orättvisor, pratar de borgerliga om att man måste arbeta sig ur krisen och att löntagarna har för mycket betalt. Vad det egentligen handlar om är — vilket man gav uttryck för i Svenska Dagbladets ledare i går — att man anser att löntagarnas löner bör sänkas. Man kommer att bedriva klappjakt på korttidssjuka därför att man utgår ifrån att de sjukskriver sig utan att vara sjuka. Men vad är det det egentligen handlar om? De korttidssjuka i vårt land svarar för omkring 13 20 av den totala kostnaden för sjukersättningar. Problemet är att arbetsgivarna sparkar ut människor så att de kanske blir förtidspensionärer osv. Det är naturligtvis där vi skall sätta in åtgärderna, så att människor kan få sådan sysselsättning att de kan känna sitt värde ute på arbetsplatserna. Vi måste sätta in åtgärder för att förändra arbetsmiljön osv. Det som f. n. pågår i vårt land är slöseri med människor och pengar. Det skapar otrygghet. Flyttlassen kommer att I det läget går många moderater ut och pratar om det höga skattetrycket. Det ledsamma i denna situation är att människor som hör och läser om detta, upplever det som orättvist. Många av dem som går ut och pratar om det höga skattetrycket betalar ingen skatt. De kan med lagliga metoder få ned sin beskattningsbara inkomst så att de inte behöver betala ett enda öre i skatt. Det enda de möjligen betalar är det kommunala garantibeloppet på de fastigheter som de har köpt. Vad är det då människorna egentligen upplever? De ser hur lyxbåtarna åker omkring. De läser om miljonärer som inte betalar någon skatt. De ser hur orättvisorna ökar. Samtidigt kan man konstatera ett fenomen i vårt samhälle, nämligen att skatter, avgifter och böter ökar alltmer. De borgerliga talar om sparplaner och nämner siffran drygt 6 miljarder. Samtidigt vet vi att enbart oindrivna skatter, avgifter och böter rör sig om 7,5 miljarder i dag, som statskassan alltså inte får in. Nu är det möjligt att det finns människor som råkat illa ut — det handlar inte enbart om människor som spekulerar. Men vad som är oroande är ökningen av de här beloppen. Under senare år har de oindrivna medlen ökat med drygt 1 miljard varje år. Det man fick in 1979 var 1,9 miljarder. Det fattas alltså nära 5 miljarder som statskassan egentligen borde få in från människor som kommit i obalans och inte betalat in skatt. Låt mig bara nämna att om staten lyckas få in en enda procent av de oindrivna medlen, så handlar det om 70 milj.kr. Det är detta som är bekymret och det är det som människor upplever som så orättvist i dag. Jag är helt övertygad om att om man kan komma till rätta med de här orättvisorna som människor upplever, så är de beredda att ställa upp. Det är de inte i dag därför att den borgerliga regeringen bedriver en orättfärdig politik. Det är naturligtvis därför som vi från socialdemokratins sida, med allt fler människors stöd, yrkar misstroendevotum mot den borgerliga regeringen.

Herr talman! Det är naturligtvis en öm tå jag har trampat på. Det förstår jag av Lennart Nilssons anförande. Men jag konstaterar samtidigt att Lennart Nilsson inte på någon enda punkt kunde ifrågasätta faktaredovisningen i mitt anförande. De undersökningar som jag refererade till — både de som gjorts inom landet och de utländska som omfattat även Sverige — pekar faktiskt entydigt på att vi utnyttjar vår produktionskapacitet sämre än den omvärld med vilken vi konkurrerar. De svenska produktionskostnaderna blir därför större än motsvarande kostnader för våra konkurrentländer. Problemet är inte att vi saknar en effektiv produktionsapparat eller effektiv utrustning— problemet är att vi utnyttjar den under kortare tid än vad våra konkurrenter gör. Samtidigt som vi har ett faktiskt utnyttjande av arbetstiden på lägsta nivå har vi ett löneläge som ligger i topp. Varför måste det vara på det sättet, Lennart Nilsson, att skillnaden i den faktiska arbetstiden mellan toppnoteringen i Västeuropa och den svenske verkstadsarbetaren är nästa tio arbetsveckor? Motiverar inte enbart detta konstaterande en översyn även av det materiella innehållet i ledighetslagstiftningen? Har inte Lennart Nilsson börjat fundera över att vi här i Sverige kanske har beviljat oss förmåner som vi inte har råd med? Jag sade i mitt anförande att jag gärna ser att parterna själva tar initiativ i den här riktningen, och jag tillade: Uteblir initiativen, måste lagstiftaren agera. Jag har också sagt att man skall undanta handikappade och andra behövande grupper. Skall inte vi övriga medborgare vara beredda att solidariskt medverka till lägre samhällkostnader på detta område? På det sättet kan vi skapa ytterligare ekonomiska resurser för insatser på t.ex. det sociala området, där sådana insatser är mer angelägna. Jag tror att Lennart Nilsson borde mera lyssna på medlemmarna i sina egna led — han är ju ändock ordförande i västsvenska LO-distriktet. Jag är övertygad om att man ute på många arbetsplatser i dag hyser oro över utvecklingen och börjar fundera över om vi inte får en alltför stor sektor på arbetsmarknaden som är vikarier. Vad är enligt Lennart Nilsson innebörden av solidariteten med dessa grupper? Jag kan citera personalchefen Lennart Ring vid Tranås Skinnberederi, som i ett uttalande har sagt följande: ”Min uppfattning är att LO-folket ute på arbetsplatserna börjar reagera mot hela det här studieledighetsraseriet. Det är nog mest centralt som man alltjämt kör med skygglappar och vägrar fatta det här ...” Jag skall inte direkt instämma i den beskrivningen — den får stå för den som har uttalat de orden — men jag tror att blotta förekomsten av uttalandet återspeglar den oro som de berörda anställda själva hyser över utvecklingens

Herr talman! Får jag för klarhets vinnande säga till Lennart Nilsson och till alla andra att det inte bara är jag som har gett till känna denna syn på hur regeringen bör agera inför avtalsrörelsen. Statsministern har på hela regeringens vägnar sagt att en avtalsrörelse sköts bäst om regeringen lägger grunden genom besked beträffande den ekonomiska politiken och skattepolitiken och parterna därefter själva under eget ansvar sköter förhandlingarna och lönepolitiken. Hur moderaterna vill ha samhället får de naturligtvis själva beskriva; det skall jag inte yttra mig om. Men låt mig säga några saker om den översyn av ledighetslagarna som Lennart Nilsson berörde. Den är ju aviserad i regeringens dokument.

Men ingen av instanserna har fått till uppgift att pröva det materiella innehållet i den här lagstiftningen. Det är en politisk bedömning, och den bedömningen lägger vi inte ut på entreprenad till några experter. Vi har möjlighet att göra den prövningen när detta kartläggningsarbete är avrapporterat. De rättigheter som många av de här lagarna ger människorna är så självklara att det aldrig kan komma i fråga att rubba dem. Dessutom är det så att det parti jag företräder efter mångårigt arbete på många av dessa punkter varit med om att driva fram denna lagstiftning. Det strider därför mot våra värderingar att tumma på sådana saker som exempelvis föräldraledigheten. Vi vet emellertid att det på en del arbetsplatser kan uppkomma kollisioner när rättigheter enligt olika lagar skall utnyttjas. Det kan behövas ledning och upplysning om hur man rent praktiskt skall bära sig åt om arbetet riskerar att lamslås eller arbetskamrater kommer i kläm. Vilken typ av ledighet kommer isådana fall i första hand och vilken typ av ledighet får stå tillbaka? Det är den sortens värderingar vi får göra när denna kartläggning väl är klar.
Herr talman! Jag tycker att det är välgörande att arbetsmarknadsministern tar avstånd från den syn som moderaterna har i dessa frågor. Det gör det än mer självklart att beklaga att man befinner sig i så dåligt sällskap i den här regeringen. Det är också orsaken till att det är så svårt att fatta beslut i det här landet. Motsättningar inom regeringen leder till att det uppstår sådana här problem som gör att man inte kan koncentrera sig på den viktiga uppgiften att rädda det här landet från de svårigheter man varit med om att skapa. Det har alltid varit fackföreningsrörelsens grundinställning att vi måste lösa problemen. Om det, som arbetsmarknadsministern säger, förekommer vissa kollisioner och att människor kan komma i kläm anser vi i fackföreningsrörelsen att det är självklart att vi diskuterar dessa problem och försöker lösa dem enligt den svenska modellen, som arbetsmarknadsministern och jag är överens om. Sedan till Sten Svensson. Han frågade mig om inte medlemmarna inom vårt LO-distrikt ger uttryck för någon oro. De medlemmar jag träffar är inte bara oroliga utan de är också förgrymmade över den politik som bedrivs. Sten Svenssons och övriga moderaters inställning är att man skall plocka bort pengar från löntagarna. Våra medlemmar är oroliga för sina jobb på grund av den politik som den borgerliga regeringen för. Man är orolig för hur det skall gå för möbelindustrin i Tibro, som ju ligger inom Sten Svenssons hemlän. Att byggnadsverksamheten inte kommer i gång orsakar en massa problem på andra områden. Om man satte i gång att bygga bostäder i det här landet skulle det gynna den kylskåpsindustri som finns i Sten Svenssons hemlän. Den politik man nu bedriver leder steg för steg till att arbetslösheten ökar. Sten Svensson frågar om det ändå inte är så att vi beviljat oss förmåner som vi inte har råd med. Det är väl bättre att Sten Svensson och moderaterna använder klartext. Vad de egentligen menar är att svenska löntagare har för mycket betalt, medan man däremot inte gör någonting för att komma åt exempelvis den som spekulerar. Det vore bäst om man först rensade rent i de egna leden i stället för att anklaga svenska löntagare för att de har för mycket betalt. Det är ju det Sten Svensson säger. Säg rent ut att ni tycker att svenska löntagare har för mycket betalt! Då kommer det att bli ytterligare strid i det här landet.